Herr talman! Patentlösning kanske det inte är, men om vi är överens om att problemet är ganska stort, att vi på olika sätt bör stärka demokratin så måste vi våga pröva några vägar. Då kan det här vara ett sätt. Dilemmat att det kan bli en annan majoritet som drar åt ett annat håll inom en kommundelsnämnd får vi naturligtvis leva med. Den situationen råder ju redan på en annan nivå. Det finns inte heller enhetliga majoriteter inom varje landstingsområde. Men i kommuner med olika majoriteter har det visat sig att man har kunna samarbeta med en landstingsmajoritet av en annan färg, och det fungerar ganska bra. Fullmäktige kan naturligtvis fastställa budgetramar, mål och program på de olika områden som man har att röra sig inom. Vi borde kunna vara överens om att det ger ett större ansvar och främjar ett större engagemang om man hade en direkt koppling mellan väljare och förtroendevalda i kommundelar och stadsdelsnämnder.

Herr talman! Nationaldagen i Sverige infaller som bekant den 6 juni. Detta datum år 1523 valdes Gustav 6 juni 1973. Datumet den 6 juni är alltså förbundet såväl med vår nationella frihet som med vårt demokratiska samhällsskick. I de allra flesta länder är nationaldagen en allmän helgdag, dvs. en arbetsfri dag. Nationaldagsutredningen, som presenterade sitt betänkande 1994, studerade hur det såg ut i tio länder i detta avseende. Sverige jämfördes med åtta näraliggande länder i Europa och dessutom med USA. Överallt är nationaldagen helgdag utom i Sverige och i Storbritannien - det senare något förvånande kanske. I Danmark firas Frankrike, Nederländerna, Italien och Belgien, som utredningen också granskade, är nationaldagen däremot helgdag liksom i en mängd andra länder. Det brukar ofta sägas att nationaldagen utomlands firas med en annan glöd än i Sverige. Den 17 maj i Norge är exempelvis en stor folkfest som helst bör upplevas på plats. Anledningen till att man manifesterar en sådan glädje över den nationella friheten kan bl.a. vara att många medborgare har personliga minnen av nationell ofrihet. Sådana minnen finns inte på samma sätt i Sverige, dessbättre. Firandet av nationaldagen har emellertid blivit intensivare i vårt land efter hand, inte minst sedan svenska flaggans dag också började att firas som nationaldag 1983. Bakgrunden är bl.a. vår alltmer internationella värld som ökat behovet av att känna en nationell identitet. I Nationaldagsutredningen skriver man om vikten av en nationell gemenskap och om hur viktigt det är att svenska folket återtar sina symboler från de grupper som missbrukar dem. Det finns då också all anledning att göra som i så gott som alla andra länder, dvs. göra nationaldagen till en allmän helgdag. Sedan bör nationaldagen förstås fyllas med innehåll också. Utredningen har en del förslag på den punkten. Man menar bl.a. att nya medborgare skulle kunna erhålla sitt medborgarskap vid en ceremoni på nationaldagen. Sveriges historia, liksom det svenska språket, är - eller bör vara - det som förenar oss alla, om man så vill den minsta gemensamma nämnaren för alla medborgare i landet. Varför har man då inte tidigare gjort den 6 juni till en arbetsfri dag? Länge fanns nog föreställningen att just vi svenskar inte behövde bry oss så mycket om våra nationella symboler, kanske för att vi ändå var bäst på allting. Den illusionen har nu emellertid brustit, och huvudinvändningen har ofta varit att det är dyrt att införa en extra helgdag. Nationaldagsutredningen beräknade produktionsbortfallet till så mycket som ca 4 miljarder, vilket ju är en aktningsvärd summa. Slutsatsen är därför att en annan arbetsfri dag bör försvinna när nationaldagen blir helgdag. Utredaren hade en mängd namnkunniga experter till sitt förfogande, såsom landshövdingen i Stockholm och överhovpredikanten - experter på litet olika områden, får man anta. Dessutom medverkade en representant för Justitiedepartementet liksom företrädare för SAF, TCO och Industrins utredningsinstitut. Dessa gjorde en grundlig genomgång av alternativen och kom fram till att annandag pingst bör upphöra som arbetsfri dag. Skälen är bl.a. närheten till nationaldagen i tid och att annandag pingst ur kyrklig synvinkel framstår som lämpligare att ta bort än alternativen trettondedag jul och Kristi himmelfärdsdag, som också diskuterades. Utredningen beaktade naturligtvis också sociala aspekter. Med sociala aspekter menar man i detta sammanhang sådant som möjligheten till sammanhängande ledigheter och även hänsynen till etablerade traditioner. Därför vill man t.ex. inte rubba valborgsmässoafton den 30 april. Därmed faller också alternativet att ta bort första maj som arbetsfri dag, vilket annars brukar ha sina förespråkare. Leden som marscherar till Internationalen och protesterar mot den sittande regeringen, eller kanske mot närmast föregående regering, brukar visserligen enligt vad jag har kunnat märka vara något glesa nu för tiden, men jag tycker ändå att också den traditionen kan vara värd någon respekt. Men första maj är förstås inte en dag för hela folket. Utredaren kom alltså efter moget övervägande fram till att den 6 juni bör bli helgdag och att annandag pingst bör upphöra som sådan. Den bedömningen delar vi reservanter. Låt mig tillägga några ord om övriga moderata reservationer. Att just svenskar av alla nationaliteter inte skall kunna ta emot svenska ordnar tycker vi är en något egendomlig ordning. Beslutet från 70-talet framstår inte minst så här efteråt som ett mycket provinsiellt uttryck för kulturradikalism och historielöshet - strömningar som inte var så ovanliga för drygt 20 år sedan. Kung Gustav VI Adolf uttryckte vid sitt sista ordenskapitel sitt beklagande över "att behöva bryta en över 200 år gammal tradition, som i många avseenden varit en tillgång att räkna med". I andra länder spelar ordensväsendet fortfarande en roll, liksom i det internationella umgänget. Tydligen är Bulgarien det enda land i vår omvärld som har avskaffat alla ordnar - detta efter realsocialismens undergång därstädes. I andra f.d. öststater har man däremot varit angelägen om att markera sin nyvunna identitet genom att rekonstruera sitt nationella ordensväsende. Nu finns det naturligtvis andra former för officiella belöningar än ordnar. Vi för vår del kan inte tycka att det finns någon rimlig anledning att utesluta den möjlighet som är så vanlig i vår omvärld. Det finns därför all anledning att göra en översyn - det är det vi begär - av det nuvarande belöningssystemet. Det skall vara en relativt förutsättningslös översyn. Slutligen tycker vi att det finns anledning att utreda frågan om ett nationalmonument, vilket förslås i en motion av sex ledamöter från lika många partier med Hambraeus, c, som andra namn. I samma motion föreslås för övrigt också, i likhet med i den moderata kommittémotionen, att den 6 juni bör bli en allmän helgdag och att annandag pingst bör upphöra som sådan. Det är inte första gången det har varit aktuellt med tävlingar kring nationalmonument. Vi har säkert alla sett Sven Bobergs något speciella bidrag från 1909, som finns i entréhallen här i riksdagen. Om regeringen får uppdraget att initiera en sådan insamling kommer det säkert också att ges utrymme för sådana privata initiativ eller privata insatser vad gäller genomförandet som majoritetens skriver om i betänkandet. Herr talman! Jag står förstås bakom alla de moderata reservationerna, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 1.
Efter Kenneth Kvists anförande har jag för avsikt att föreslå kammaren en ajournering fram till frågestunden kl. 14.

Herr talman! Jag får tacka för möjligheten att få sista ordet. Det är inte alltid det är förbestämt i debatter. Jag har många vänner som kommer från andra länder. De är utomordentligt förvånade över att svenskarna är så blyga för sin svenskhet. De ser det som utomordentligt naturligt att fira den egna nationen en viss dag. Därför har jag också efter diskussioner med många vänner och kamrater från andra länder fastnat för ståndpunkten att man bör göra nationaldagen till en helgdag. Varje land har både mörka och ljusa kapitel och mörka och ljusa sidor i sin historia. Länder och nationer utvecklas i ett internationellt sammanhang och i interna sociala konflikter. Sveriges utveckling har en mångkulturell sida. Den har befruktats. Vi har en urbefolkning av samer som vi i vissa avseenden behandlar dåligt och som vi tar alltför liten hänsyn till. En stor del av befolkningen är finskättad. Det har under hela Sveriges historia förekommit stort inflytande från andra länder och folk. Sverige är ett mångkulturellt land och har utvecklats genom det. Vi har utvecklats genom tyskars insatser på det administrativa området och inom handeln under en period, genom vallonernas insatser inom näringsverksamheten osv. Sverige är också ett land som har bedrivit erövringskrig mot andra länder. Det är ett land som har försökt lägga andra länder i vårt grannskap under sig. Det är sidor som vi delar med andra länder som har försökt att göra sig till stormakter. Det är inte alltid blad i historien som vi ser tillbaka med stolthet på. Sverige är också ett land som likt andra länder har utvecklats genom sociala konflikter. Det finns klassskillnader. Det finns klassförtryck. Det finns också sådant som förenar nationen när det gäller kultur, historia, tradition och de många olika influenser vi har fått. Detta är någonting som vi bör kunna högtidlighålla genom att göra nationaldagen den 6 juni till högtidsdag. Annandag pingst saknar egentligen betydelse i konfessionell mening och skulle kunna strykas. Jag tycker att det initiativ som Pär-Axel Sahlberg tog är glädjande. Han var också den förste att underteckna en motion där man, utöver kraven på att göra den 6 juni till fridag, kräver att det skall utlysas en tävling om ett nationalmonument. Man betonar just den svenska samhällsutvecklingens internationella och mångkulturella karaktär. Det är ett utomordentligt bra motionsinitiativ, och jag kunde därför skriva under. För tids vinnande, herr talman, och för att det skall bli litet paus också för talmannen och värderade medarbetare före frågestunden skall jag inte utnyttja hela min taletid. Jag nöjer mig med att, likt Nils Fredrik

Kammarens sammanträde återupptas nu för frågestunden. Regeringen representeras i dag av statsminister Göran Persson, justitieminister Laila Freivalds, socialminister Margot Wallström, statsrådet Leif Annika Åhnberg, försvarsminister Björn von Sydow och statsrådet Thomas Östros. Statsministern besvarar allmänpolitiska frågor; övriga statsråd besvarar frågor inom sina respektive arbetsområden. Jag förklarar ordet fritt. Ni är välkomna att ställa frågor.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. I propositionen om en allmän sammanhållen arbetslöshetsförsäkring skrev regeringen att en sådan omställningsförsäkring skulle stimulera till yrkes och kompetensmässig omställning. Syftet med en sådan tidsbegränsad ersättning skulle vara att öka möjligheterna till reguljärt arbete. Eftersom det fanns och finns ett antal oklarheter förknippade med den tidsbegränsade ersättningen skulle regeringen tillkalla en utredning som skulle analysera problemen och visa på lämpliga förslag till åtgärder beträffande införande av sådan ersättningstid. Arbetsmarknadsutskottet välkomnar den föreslagna utredningen. Min fråga till arbetsmarknadsministern blir: Är denna utredning tillsatt? I så fall: Efter vilken ungefärlig tidsplan arbetar den?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att detta aviserades och att riksdagen beslutade om detta. Riksdagen beslutade dessutom att det i denna utredning skulle ingå, med förtur, en analys av de deltidsarbetande och stämplingen upp när det gäller a-kassan. Sedan lade riksdagen och arbetsmarknadsutskottet själva till att man ville att regeringen också skulle se över golvet och taket i a-kassan och få en bättre följsamhet där, dvs. att det skulle höjas. Sedan dess har debatten om det här varit livlig. För närvarande överväger och bereder regeringen huruvida det skall vara en sammanhållen utredning eller tre olika utredningar. Jag för min del lutar åt att det blir åtminstone en utredning om deltid, något jag tycker är mycket angeläget inte minst med tanke på de deltidsarbetande kvinnorna, samt en utredning av det som riksdagen explicit beställde. Sedan överväger vi hur vi skall hantera frågan om en omställningsförsäkring. Min tanke är att vi måste förstärka insatserna för de långtidsarbetslösa. Det är orimligt att gå runt i systemen som vissa av dem delvis gör.
Fru talman! Jag tycker att samtliga argument är riktiga. Samtidigt delar jag den bedömning som gjorts av bl.a. arbetsmarknadsutskottet, nämligen att "den nya arbetslöshetsförsäkringen innebär en anpassning till den framtida arbetsmarknaden" men att det givetvis finns frågeställningar som måste lösas. Jag tror ändå att det är viktigt att utredningarna kommer i gång om man skall hinna med ungefär den tidsplan som var avsedd från början. Förslaget har dessutom, vad jag har förstått, utarbetats tillsammans med fackföreningsrörelsen, vilket borde kunna indikera en viss uppställning på det här framöver när frågetecknen är uträtade. Frågan blir då: När ungefär tror arbetsmarknadsministern att utredningen kommer till stånd, och när är den färdig med arbetet?
Fru talman! Sivert Carlsson tar upp ett problem som handlar om den framtida arbetsmarknaden. Enligt mitt sätt att se hänger detta väldigt mycket ihop med deltidsarbetslösheten. Vi måste fundera över hur vi skall hantera en annorlunda arbetsmarknad. Den kommer sannolikt att se ut på ett annat sätt. Anknytningen till arbetsmarknaden kommer att vara annorlunda i framtiden, och det hänger enligt mitt förmenande ihop med dagens deltidsarbetslöshet och deltid. Jag överväger därför att ta in den problematiken i utredningen om deltid. Däremot är jag inte säker på att det ens skall vara någon utredning om omställningsförsäkringen. I stället skall vi kanske se till att förstärka insatserna för de långtidsarbetslösa. Som jag sade är det orimligt att acceptera en växande grupp människor som alltmer marginaliseras, något vi kan se i andra länder. Det krävs aktiva, offensiva insatser för att undvika att människor hamnar i den situationen.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöminister Anna Lindh. Enligt ett viktigt EU-direktiv skall länderna i sin lagstiftning införliva direktivets innehåll beträffande miljökonsekvensbeskrivningar. Sverige har inte gjort det, trots att kommissionen har påtalat detta för Sverige för ett par år sedan. Min fråga är: Varför har Sverige inte införlivat detta viktiga direktiv i svensk lagstiftning?
Fru talman! Miljökonsekvensbeskrivningar är en viktig del i lagstiftningen. Därför ingår också utvecklade miljökonsekvensbeskrivningar som en viktig del i den nya miljöbalken. Vi drog tillbaka den tidigare borgerliga miljöbalken, som bl.a. var svag på det område som handlar om miljökonsekvensbeskrivningar. Tack vare den nya miljöbalken kommer vi att få betydligt strängare regler vad gäller miljökonsekvensbeskrivningar som också till viss del blir mer långtgående än vad EU-reglerna är.
Fru talman! Det är egentligen det som är det beklagliga, nämligen att regeringen drog tillbaka det miljöbalksförslag som den borgerliga regeringen lade fram. I det förslaget fanns strängare regler för miljökonsekvensbeskrivningar än vad som finns i nu gällande svensk lag. Det är bl.a. utifrån detta som kommissionen har skrivit till Sverige, för två år sedan, och begärt att vi skall införliva dessa direktiv, som är strängare än nuvarande svensk lag, i svensk lagstiftning. Det har gått två år. Hur länge dröjer det innan Sveriges riksdag har antagit miljöbalken? Det här är givetvis inte bra. Sverige lever farligt. Man skall ju införliva de bindande direktiven i lagstiftningen. Det är beklagligt att det har tagit så lång tid. Man kan inte, miljöministern, hänvisa allting till det pågående miljöbalksarbetet.
Fru talman! Kommissionen har i kontakterna med mig inte haft några synpunkter på att vi inte har införlivat EU-direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar. Däremot tycker vi att det är viktigt att man får strängare regler vad det gäller miljökonsekvensbeskrivningar. Det borgerliga förslaget gick inte tillräckligt långt. Det var i princip status quo i förhållande till nuvarande lagstiftning, med någon liten förändring. Vi får en betydligt bättre lagstiftning med den nya miljöbalken. Vi får också en sammanhängande lagstiftning. Därför hade det varit olyckligt att lyfta ut en enskild del, miljökonsekvensbeskrivningarna, och lägga som en separat lag. Det är bättre att vi lägger fram det som en helhet, och det gör vi med den nya miljöbalken.
Fru talman! Jag delar inte miljöministerns uppfattning att kommissionen inte har påtalat detta för Sverige. Kommissionen har ju skrivit till Sveriges regering och frågat varför Sverige inte har införlivat den strängare lagstiftningen i svensk lag. Vi har tappat mark i det här sammanhanget, och det är mycket beklagligt.
Fru talman! Jag förstår att Göte Jonsson tycker att det är beklagligt att den borgerliga regeringen inte kunde lägga fram bättre förslag när det gällde miljökonsekvensbeskrivningar eller miljölagstiftning. Jag tycker att vi övriga här i kammaren kan glädjas åt att vi snart får ett bra förslag när det gäller både miljökonsekvensbeskrivningar och övrig lagstiftning. Det här arbetet följs med mycket stort intresse från EU, eftersom Sverige blir ett av de första länderna som får en sammanhållen miljölagstiftning med bra miljökonsekvensbeskrivningar i.

Fru talman! Jag vill vända mig till försvarsministern. Regering och riksdag har slagit fast att ett av de områden där vi måste ha en särskilt god beredskap är utsläpp av radioaktiva ämnen. Nu varnar Statens strålskyddsinstitut för att beredskapen på detta område riskerar att gå under miniminivån. Det är bl.a. så att FOA:s luftfilterstationer, som är ett viktigt system för att mäta utsläpp av radioaktiva ämnen i luften, riskerar att helt läggas ned vid årsskiftet i brist på pengar. Jag undrar hur det av riksdagen fastlagda målet då skall kunna fortsätta att gälla.
Fru talman! Jag känner ytligt till frågeställningen men kan inte på rak arma svara på hur de områden som jag har ansvar för i regeringen kommer in i bilden. Jag vet att frågan har behandlats i frågestunden som en miljöfrågeställning.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Vi hade besök här i Riksdagshuset av Rudolf Meidner, välkänd i regeringen förmodar jag. Han tog upp AP-fonderna, som infördes efter en folkomröstning, och uttryckte sin förvåning över att de nu skall avvecklas. Det har varit så litet debatt kring detta, ansåg Rudolf Meidner. De här fonderna spelar en mycket strategisk roll när det gäller kapitalbildningen i Sverige och det demokratiska inflytandet över kapitalbildningen. Min fråga är: Är statsministern beredd att låta frågan om makten över kapitalbildningen ingå i direktiven till den demokratiutredning som nu skall tillsättas?
Fru talman! Nej, inte därför att jag tycker att det är oviktigt, utan därför att vi på något sätt måste begränsa den utredningens arbete. Annars blir det inte praktiskt rimligt. Dessutom tror jag att den typen av diskussion skulle dra bort intresset från och samlingen kring vårt arbete med att försöka hitta en bra uppgörelse över partigränserna om pensionssystemet. Jag har ingen förhoppning att ge Johan Lönnroth på denna punkt.
Fru talman! Statsministern säger att det är ett för vitt direktiv att ta in det här i Demokratiutredningen. Då vill jag vidga frågan. Jag läste faktiskt det färskaste socialdemokratiska partiprogrammet i dag på morgonen, där står bl.a. att den demokratiska socialismen vill förverkliga en produktionsordning som inte styrs av enskildas vinstintressen och maktanspråk. Mot bakgrund av den mycket starka koncentration i det privata ägandet som har pågått: Är statsministern beredd att allmänt delta för att befrämja en debatt kring den privata maktkoncentrationen och ägandet i näringslivet?
Fru talman! I en sådan debatt har inte bara statsministern anledning att delta. Det tror jag hela svenska folket har anledning att fundera kring. Även de som man annars inte rimligen förväntar sig skall delta i en sådan debatt borde delta, nämligen svenska näringslivet. Ett långsiktigt ägande av företagen är naturligtvis någonting som också måste intressera de grupperna. Däremot tror jag inte att det finns någon som helst anledning att tro att en sådan debatt skulle leda oss tillbaka till något slags gammal socialiseringsdiskussion. Den skulle snarare handla om att visa på sårbarheten i den typ av ekonomi som vi i dag lever i, med snabba växlingar och stora kapitalrörelser. Den skulle återigen, tror jag, understryka vikten av att vi nu har klarat av att balansera dessa krafter i en del, nämligen att vi har så god ordning i våra offentliga finanser att de demokratiskt valda organen förfogar över sitt utrymme utan att vara beroende av lånade pengar.
Fru talman! Jag undrar bara vad statsministern menade med begreppet "gammal socialiseringsdiskussion". Vi har en riktigt gammal socialiseringsdiskussion som handlar om de arbetande människornas inflytande över produktionen. Dessutom hade vi förstatligandedebatten. Vad menar statsministern med den gamla socialiseringsdebatten?
Fru talman! Jag menar en debatt omkring ägandet som ställer grupper mot varandra i det svenska samhället, som skärper konflikten mellan höger och vänster, som drar upp en skiljelinje som vi inte kommer över och som kastar oss tillbaka in i en fruktlös blockpolitik igen. Den har vi lyckats att ta oss ur och det har vi fått goda resultat av. Det är den typen av fruktlöst tillbakablickande som jag inte vill vara med om. Den debatten vill jag inte låta mig luras in i.

Fru talman! Jag hade tänkt rikta en fråga till Leif Blomberg, möjligen har även statsministern intresse av att svara på frågan. Det gäller Sveriges möjligheter att få arrangera de olympiska spelen. Sveriges olympiska kommitté meddelade häromdagen att man säger nej till Östersunds planerade ansökan om vinter-OS år 2006. Det har blivit en mycket stark motreaktion på detta, och i kväll finns en ny chans att pröva frågan då den olympiska kommittén har sitt årsmöte kl. 18.00. Jag har förstått att Leif Blomberg skall närvara där. Jag tror att stora delar av svenska folket skulle uppleva det som tragiskt om Sverige kastar in handduken i ett läge då droppen börjar urholka stenen och vår chans att faktiskt få arrangera vinter-OS år 2006 finns inom räckhåll. Som centerpartist och decentralist tycker jag att det är självklart att ge en landsortsstad samma chans som Stockholm fick inför 2004. Är regeringen beredd att ge statliga garantier för ett vinter-OS i Sverige år 2006, precis som man gav Stockholm garantier inför 2004?
Fru talman! Sveriges olympiska kommitté har det avgörandet i sin hand av det enkla skälet att vi varken kan göra det ena eller det andra förrän SOK har sagt ja. Det har SOK inte gjort nu. Man har inte bedömt projektet i Östersund som tillräckligt bra att gå fram med och ha några förutsättningar att få OS. Men den dagen det kommer fram ett bra koncept, där idrottsrörelsen står bakom en ansökan från Östersund eller från andra städer i vårt land, har regeringen förutsättningar att göra sin analys, värdera projektet och även komma in i en diskussion med idrottsrörelsen och respektive kommun om att också utfärda de garantier som kan komma i fråga för spelen.
Fru talman! År 2006 är det rimligen Europas tur att arrangera OS igen efter Nagano år 1998 och Salt Lake City år 2002. För två år sedan kom faktiskt Östersund delad tvåa i omröstningen och bedömdes då ha ett mycket starkt koncept. Anledningen till att jag frågar är faktiskt att jag häromdagen från en ledande företrädare för Organisationssverige hörde ett argument av ungefär det slaget att vi inte kan låta Östersund få chansen nu, då skulle Stockholms chans att få återkomma gå om intet. Jag hoppas att inte den åsikten finns företrädd inom regeringskretsen.
Fru talman! På den avslutande frågan är svaret nej. Några sådana diskussioner eller överväganden görs över huvud taget inte, de har inte gjorts och skall inte heller göras. Varje försök att få ett stort idrottsarrangemang, i det här fallet ett OS, till Stockholm skall bemötas mycket seriöst. Men vi har andra rummet i den här frågan. Om SOK kommer in med en ansökan är det vår sak att ta ställning till frågan. Vi har ingenting emot att olika kommuner i Sverige gör mycket stora ansträngningar för att få stora arrangemang till Sverige. Vi klarar dem. Vi har på olika sätt en struktur i vårt land som gör att vi kan konkurrera om det är fakta som gäller.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Jag träffade för en tid sedan några arbetslösa byggnadsarbetare som använder sin arbetslöshetsperiod till att utbilda sig i att renovera gamla byggnader på ett varsamt och bra sätt. De var mycket nöjda med beskedet som hade kommmit om pengar till att renovera kyrkor och om samarbetet mellan staten och kyrkan. Det de inte var så glada över var att de inte kommer att räknas som långtidsarbetslösa. Och reglerna för att få del av de där jobben är att man har varit långtidsarbetslös. Frågan till arbetsmarknadsministern blir då: Är arbetsmarknadsministern beredd att se över reglerna så att de som nu har utbildat sig speciellt för sådana här ändamål inte automatiskt ställs åt sidan när det blir jobb inom den sektorn?
Fru talman! Arbetsmarknadspolitiken innehåller också ett inslag av fördelningspolitik. Det innebär att de som har det svårast på arbetsmarknaden skall få komma först. Det är det som gör att långtidsarbetslösa i olika sammanhang prioriteras. Men i vissa situationer kan det komma i konflikt med andra mål, t.ex. det som Eva Johansson nämner. Det är klart att jag är villig att se över detta. Jag fick frågan nyss och har inte hunnit analysera den närmare än så. Men visst skall jag titta på den.
Fru talman! Jag har också en fråga till arbetsmarknadsministern, och den gäller arbetsförmedlingsnämnderna. De omringas fortfarande av alltför många statliga regler och förordningar. Man har i Skåne ansökt om att få bli ett s.k. frilän på området. Det är ganska länge sedan kommunerna i Skåne lämnade in ansökan. Jag läste för inte så länge sedan att tålamodet börjar tryta. Min fråga gäller om och när arbetsmarknadsministern och regeringen är beredd att ta ställning i denna fråga och genomföra den decentralisering kommunerna ber om och som också riksdagens arbetsmarknadsutskott har instämt i.
Fru talman! Jag uppfattar två frågor i en, dels Skåne och det försök man har ansökt om, dels den mera generella frågan om en friare användning av medel och färre regler i systemet. Svaret på den första frågan är att vi ännu inte är klara med beredningen. Men jag förväntar mig att vi blir klara med frågan om Skåne som eventuellt frilän före årsskiftet. Svaret på den andra frågan är att vi tar steg mot ökad frihet och mer av makt och inflytande för de lokala arbetsförmedlingsnämnderna. Nästa sådant steg tar vi i regleringsbrevet som kommer i december.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Om jag har uppfattat det rätt är arbetsmarknadsministern och regeringen beredda att låta Skåne bli en arbetsmarknadspolitisk frizon.
Fru talman! Jag tror att Margitta Edgren uppfattar svaret något subjektivt. Jag sade inte så. Jag sade att frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet och besked kommer innan nyåret.
Fru talman! Häromdagen skrev ärkebiskopen, ordföranden i Naturskyddsföreningen och vice ordföranden i LRF och krävde att man skall stoppa EU:s förslag till patent på kroppsdelar. Jag har funderat över om det finns andra som har uttalat åsikter i denna fråga, t.ex. politiska partier. Jag har kommit fram till att det är svårt att hitta i politiska partiers program krav på patentering på mänskligt material, liksom det är svårt att hitta det i statliga utredningar på området.
Fru talman! Det är en svår fråga för mig att svara på, dvs. vilka grupper som kräver detta. Jag märker en oro delvis beroende på ett missförstånd av det direktivförslag som finns från kommissionen, nämligen att införa vissa preciserade regler som skall sätta litet mer tydliga gränser för vad som skall kunna vara patenterbart. Man har uppfattat det som att det skall gå att öka möjligheterna att patentera uppfinningar som baserar sig på behandling enligt biotekniken. Det är en missuppfattning. Den patentlagstiftning som finns i dag gör det möjligt att patentera biotekniska uppfinningar. Den är inte precis i att ange var gränserna går för det etiskt acceptabla. Vad kommissionen nu gör är att ge oss litet bättre regler för att markera att det finns gränser för vad som är patenterbart och att de blir likadana över hela Europa. Det finns olika uppfattningar i frågan. Ett direkt svar på den direkta frågan från Lennart Daléus har inte jag. Jag tror att Lennart Daléus kan göra en bättre bedömning.
Fru talman! Det är jag inte alls säker på. Men jag kan se att t.ex. stora kemiföretag och växtförädlarföretag driver på för att få patent av det slaget. De andra grupperna jag nämnde gör det inte. Jag inser att frågan är svår. Det inser säkert också ärkebiskopen och de andra nämnda personerna. Men de har läst om detta från deras utgångspunkter och uttrycker en oro - liksom många partier, bl.a. Centerpartiet. Hur tänker regeringen ta hänsyn till den uppenbarligen breda oro som rent konkret finns i dag i Sverige?
Fru talman! Jag tror att det är oerhört viktigt att vi försöker förklara hur regelverket ser ut i dag och var oklarheterna finns. Vi i Sverige är mycket angelägna om att gränserna för vad som skall vara patenterbart i fråga om biotekniska uppfinningar skall bli klarare än vad de är i dag. Självfallet finns det ekonomiska intressen bakom att utveckla vetenskapen och att göra den ekonomiskt bärbar. I detta ligger sådant som är mycket värdefullt och som vi har glädje av, t.ex. att utveckla mediciner. Sådant skall ju uppmuntras. Samtidigt är det viktigt att vi får gränser för vad som skall kunna vara en patenterbar uppfinning. Etiska gränser skall sättas. Den lagstiftning som finns i dag ger inte tillräckligt tydligt besked. Därför deltar vi aktivt i EU:s arbete att få fram ett direktiv som tydligare sätter gränserna för vad som är patenterbart. Det viktiga här är att inte missförstå vad arbetet går ut på. Det går inte ut på att öppna de gränser som redan finns i dag, utan tvärtom att med utgångspunkt i våra värderingar tydliggöra dem och snäva in dem.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Den gäller den pågående centraliseringen av BB verksamheten som sker i landet. Många blivande föräldrar drabbas av långa resor. Motiven är för det mesta att höja kvaliteten, utan att egentligen ha visat att det råder brister i kvaliteten. Detta oroar en stor del av befolkningen och vårdpersonalen på dessa orter. De är upprörda. De anser att kvaliteten är god och att också närheten och tryggheten är en viktig kvalitet.

Fru talman! Socialstyrelsen har uttalat att man anser att det skall vara över tusen förlossningar per år för att det skall bli en god kvalitet på ett BB. Med tanke på att Socialstyrelsen har uttalat sig så undrar jag om inte socialministern har varit med i diskussionerna om just kvalitet. Jag har svårt att förstå varför 100 % av de blivande föräldrarna skall resa när det egentligen bara är någon enstaka procent som behöver det.

Fru talman! I mitt hemlän Bohuslän finns ett antal fjordar där bottenlivet i stort sett är totalt dött på grund av syrebrist. Nu finns det naturligtvis många orsaker till det, bl.a. att det har varit för få stormar. Det finns en oro bland forskarna över att man inte har resurser att göra de kontroller och mätningar som behövs. Därför är min fråga till miljöministern om hon är beredd att medverka till att man kan få klarhet i dessa frågor.
Fru talman! Jag har fått dessa rapporter och blivit väldigt oroad över de fakta från västkusten som har framkommit. Vi vet inte exakt vad som har skett och varför. Därför är det naturligtvis viktigt att ta reda på det. Vi kan se att en del beror på väderomständigheter och att en del beror på övergödning. Varför det har fått så stora effekter just nu och hur tillståndet exakt är försöker Naturvårdsverket att hjälpa till att reda på. Jag vet att ett arbete också pågår på Naturvårdsverket för att ta fram de resurser som behövs för att hjälpa till att svara på dessa viktiga frågor.
Fru talman! Jag tror att det är väldigt angeläget. Vi som kommer från västkusten upplever ibland att hela miljödiskussionen och debatten kretsar kring Östersjön. Vi kan konstatera att miljöproblematiken är global. Därför är det angeläget att man även tittar på de delar som berör oss på västkusten, så att jag någon gång kan bjuda miljöministern på färsk fisk!
Fru talman! Jag ser fram emot det. Jag garanterar att jag kommer att följa situationen både vid Östersjön och på västkusten. Jag väntar på en konkret inbjudan till den färska fisken!
Fru talman! Jag har en allmän fråga om regeringens arbete, som jag därför riktar till statsminister Många av regeringens propositioner kommer för sent. Vi har väntat länge på regeringens förslag till miljöbalk, och regeringens proposition om yrkestrafiklagstiftningen är försenad. Listan över försenade regeringsförslag kan göras lång. Förseningarna har betydelse för myndigheter som skall skriva föreskrifter och för företag som behöver förbereda sig innan lagarna träder i kraft. Osäkerhet råder om den närmaste framtiden. Det ger ett dåligt näringslivsklimat. För att företagen skall skapa de riktiga jobb som Sverige behöver måste vi ha stabila spelregler. Men här skapar regeringen en skadlig osäkerhet.
Fru talman! Jag skulle tro att det är en stor andel som kommer i tid. Men Lennart Fremling pekar på någonting som man kan resonera litet kring. Hetsen och jäktet i samhället finns också i Regeringskansliet. Där finns också ambitioner och vilja. Ofta är det så när man sätter ut datumet första gången på en propositionen att man kanske är litet för optimistisk. Det är ingenting som Regeringskansliet mår väl av att inte få propositionen framlagd i den tid som har utsatts. Det är ingenting vi strävar efter. Däremot lär man sig varje gång att vara försiktigare med det datum man sätter ut. Den proposition man lämnar ifrån sig skall ha som kännetecken inte att den är lämnad på rätt datum utan att den har rätt innehåll. Det är fortfarande det som vägleder oss, Lennart Fremling.
Fru talman! Jag skulle följa upp det med att fråga om regeringen också överväger ikraftträdandedatum när propositionerna blir försenade. Det har stor betydelse för myndigheternas arbete att utfärda detaljföreskrifter. Även företag har ofta ett stort arbete med diverse jobb som kan behöva göras innan nya regler träder i kraft.
Fru talman! Det är ibland en logisk konsekvens av att propositionen inte kommer i tid att man får skjuta fram ikraftträdandedatum. Det vill man ogärna göra. En proposition är ofta av det slaget att den växer fram som ett svar på ett krav om en viss samhällsförändring: en justering i en lagstiftning eller ett nytt regelverk. Ofta är det uttryck för en genuint känd önskan i samhället att så sker och svar på ett behov som finns. Då vill man att det skall träda i kraft så snabbt som möjligt. Här finns målkonflikter. Jag vill inte behandla dem på ett sådant sätt att man får den utveckling som Lennart Fremling beskriver. Jag tror att det vore olyckligt om det blev slarv, stress och press. Då är det bättre att flytta fram ikraftträdandedatumet. Å andra sidan vill i regel en majoritet ha ändringen så fort som möjligt. Däri finns målkonflikten. Vi är medvetna om detta och gör vad vi kan för att hantera det, och hoppas naturligtvis också på riksdagens hjälp.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Som en följd av fjolårets försvarsbeslut pågår nu nedläggningar av ett icke obetydligt antal förband ute i landet. Om det skall vi inte tala nu. På bra många av de platserna skall det ändå finnas kvar en del militär verksamhet för frivilligorganisationernas behov, osv. För den behövs vissa lokaliteter. Nu har vi kommit till den enligt min mening otillfredsställande situationen att den gamle förvaltaren brukaren står litet med mössan i hand och skall förhandla med Vasakronan, Vasallen, eller vad det nu kan heta. Det är inte riktigt värdigt oss. Skulle försvarsministern inte nu ganska rappt kunna formulera sig så, att när det gäller det behov som står kvar, och som fortfarande är militär verksamhet, skulle man lugnt och stilla kunna tala om för förvaltaren att man avser att ha kvar verksamheten. Då slipper vi dessa ovärdiga handlingar och att komma i dessa kort sagt obehagliga situationer.
Fru talman! Det är en stor fråga som gäller stora delar av statsförvaltningen att vi har en relation mellan brukaren och förvaltningen av fastigheten. Det har införts successivt under 90-talet över egentligen hela den offentliga sektorn. När det gäller försvaret har jag den uppfattningen att det ibland kan gå ganska bra till, och att det ibland kan vara knepigt. Jag vet att chefen för Fortifikationsverket personligen engagerar sig för att den här typen av relationer ändå i slutändan skall knytas på ett sätt som är förenligt med helheten. Hur det kommer att bli med den nya organisationen Vasallen vågar jag inte svara på. Jag hoppas att den hållning som ledningen för Fortifikationsverket har också kan finna utrymme i den nya organisationen.
Fru talman! Det är väl ändå på det sättet, försvarsministern, att även om vi är aldrig så goda anhängare av marknadsekonomi förutsätter marknadsekonomi ett antal aktörer. Här blir det så att vi som är de gamla brukarna kommer i ett visst underläge i förhållande till en förvaltare som egentligen är ute i egna ärenden. Det är det jag inte tycker om. Jag skulle ändå vilja be försvarsministern att fundera på det och ge något slags kungsord om att vi borde rätta till detta. Det skulle glädja många just nu.
Fru talman! Det ankommer verkligen inte på mig att genom s.k. kungsord ge en inriktning av det slaget. Det strider helt mot regeringsformens föreskrifter. Däremot förekommer det en dialog om hur den offentliga fastighetsförvaltningen skall gå till. Jag kan hänvisa till flera utredningar som har gjorts under senare tid där man har försökt att fastställa hur hyressättningen skall ske från förvaltarnas sida.

Fru talman! Jag har en fråga som jag riktar till statsministern. Den gäller vårt välfärdssamhälle. Vi kan i dag se hur det raseras i en rasande takt. Vi får larmrapporter om hur gamla far illa därför att ingen har tid med dem och hur våra barn far illa därför att ingen har tid med dem. Man skulle kunna tro att vi har brist på arbetskraft i vårt samhälle i dag. I stället är det faktiskt så att vi har en mycket hög arbetslöshet. Rent utav den högsta vi någonsin har haft. Därför skulle jag vilja fråga om statsministern med anledning av de rapporter vi har sett den senaste perioden tänker vidta några extraordinära åtgärder för att människor i stället för att gå arbetslösa kan användas som arbetskraft där de behövs inom vården och omsorgen.
Fru talman! Det som Marianne Samuelsson tar upp är viktigt - så viktigt att vi redan i början av detta år i den här kammaren sade att vi måste tillföra vården, skolan och omsorgen mer resurser. Det är inte först nu vi har sett det här problemet, Marianne Samuelsson. Redan i fjol såg vi att den sanering av de offentliga finanserna som vi gått igenom har varit av ett sådant slag att kommuner och landsting - och därmed skolan, vården och omsorgen - har kommit väldigt mycket i kläm. Vi det tillfället sade vi att vi skulle satsa 8 nya miljarder kronor nästa år. I år fick vi fram ytterligare 4 miljarder, ytterligare 4 miljarder för 1999 och ytterligare 4 miljarder för 2000. De pengarna skall gå till det här området. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Nu när vi återigen befinner oss i ett läge där vi inte lånar pengar till denna basala del av vårt välfärdssamhälle är jag beredd att medverka till att tillföra ytterligare resurser om detta inte räcker, utan att vi sätter oss i skuld.
Fru talman! Det låter ju väldigt bra med extra resurser till kommuner och landsting. Men när jag har hört mig för om hur man planerar i många kommuner, visar det sig att man inte planerar för ytterligare personal. En del kommuner planerar för att kunna behålla den befintliga personalen, men det är faktiskt ganska många kommuner som planerar ytterligare neddragningar. Trots de s.k. Perssonpengarna förbättras inte kommunernas ekonomiska situation så att de klarar att behålla sin personal. Detta är mycket oroväckande. Samtidigt får vi rapporter som visar att kostnaderna för arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärder, t.ex. en sjuksköterska som går på datakurs, är högre för skattebetalarna och samhället än om sköterskan vore kvar i sjukvården. Människor har svårt att förstå varför vi betalar pengar för att människor skall göra ingenting, när de behövs för viktiga arbetsuppgifter.
Fru talman! Hur de extra resurserna används ute i landet varierar. På de allra flesta ställen utnyttjas pengarna för att anställa folk eller för att förhindra att några sägs upp som planerat. Det är så det ser ut. Det här räcker kanske inte, utan det kanske behövs mer. Den summa vi nu har tillfört motsvarar en skattehöjning i kommunerna med två kronor. Det är väldigt stora belopp. Jag tror att vi har träffat något så när rätt, men okej - räcker det inte får vi diskutera vidare. Vården, skolan och omsorgen är kärnan. Vi har en arbetsmarknadspolitik som skall fånga upp dem som blivit arbetslösa. Vi har sagt att det inte är rimligt att människor går arbetslösa medan behoven av dem finns och vi samtidigt vet att de så småningom återigen kommer att få ett jobb inom vården, skolan eller omsorgen. Det är inte rimligt att de skall gå arbetslösa. Låt dem redan nu komma tillbaka! Låt oss utnyttja arbetsmarknadspolitiken i detta sammanhang på ett sätt så att det blir fler händer i vården. Resursarbetare, kallas det, och det är något som kommer fram runt om i landet. Det ser jag goda exempel på.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieminister Laila Freivalds. I massmedierna har det under den senaste tiden förekommit uppgifter om att miljörättsutbildningen för poliser och åklagare fr.o.m. nästa år i stort sett skall läggas ned. Jag vet att det finns olika uppgifter om den här frågan, och jag skulle vilja få ett klarläggande från justitieministern av hur det är med detta.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det finns olika uppgifter kring denna fråga. Jag har bett att få veta hur det ligger till. Men jag anar att det handlar om att en person har fått minskad arbetstid på skolan, vilket den personen naturligtvis inte uppskattar särskilt mycket. Det är självklart att det måste finnas utrymme för utbildning i just miljöbrott i den nya polisutbildningen som startar den 1 januari. Miljöbrotten är ju i stor utsträckning ekonomiska brott, och ekonomiska brott är något som vi prioriterar mycket högt. Dessutom vill jag peka på att den nya miljöbalken kräver en ny utbildning även på detta område för att vi skall kunna säkerställa att de höga ambitioner vi har med miljöbalken också blir omsatta i praktiken. För det behövs bl.a. miljöpoliser.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att dessa frågor kommer på tapeten när det gäller den nya polisutbildningen. Men det är också oerhört viktigt att det fortfarande finns utbildning på det här området för poliser och åklagare som redan i dag arbetar ute på fältet. Jag är helt överens med justitieministern om att det här är ett viktigt område och att utbildningen måste fortsätta. Det är skönt att även justitieministern säger att dessa frågor är viktiga och att polisväsende och åklagarväsende kommer att utbildas på området också i framtiden.
Fru talman! Jag vill rikta en fråga till jordbruksministern. Det finns en lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. Lagen tillkom på 50-talet och reglerar i huvudsak förhållandena inom dessa skogsområden. En statlig utredning föreslog en revision av lagen, och för några år sedan skrev också Länsstyrelsen i Norrbotten och Allmänningsförbundet till regeringen och begärde en översyn. Jag har motionerat i frågan och utskottet har svarat att frågan om en översyn av vissa delar av lagen för närvarande bereds i Regeringskansliet med anledning av en skrivelse i ärendet som inkommit från Norrbottens allmänningsskogars förbund. Jag vill nu fråga jordbruksministern hur långt denna beredning har kommit.
Fru talman! Med beredning i Regeringskansliet avses i denna fråga beredning hos Näringsdepartementet, som har ansvar för frågor som rör skogsnäringen och skogsbruket. Jag kan därför tyvärr inte ge närmare besked om hur långt beredningen har kommit.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. I många rättegångar rörande sexualbrott mot barn inkallas s.k. vittnespsykologer, vilka i många fall inte har någon som helst psykologisk utbildning. Utan att ha träffat barnen utan bara läst deras vittnesmål uttalar de sig sedan om barnens trovärdighet. Så gott som alltid kommer de fram till att barnen har ljugit och att inga övergrepp har förekommit. Jag undrar om det finns skäl att uppmärksamma behovet av bättre utbildade sakkunnigbiträden.
Fru talman! Utbildning av psykologer och den typen av personal är en uppgift för den sociala sektorn. Jag vet att där pågår ett arbete för att vidareutveckla professionerna på det här området och för skapa ett bättre system för kontroll av dem som verkar inom området. Vad gäller det rättsliga systemets förmåga och behov av att hantera den här typen av expertis är vår utgångspunkt att vi har en fri bevisprövning i vårt land. Det är tror jag är mycket värdefullt. Det gör att man kan åberopa olika typer av experter i rättegångar. Men sedan är det viktigt att domstolen har kapacitet och förmåga att värdera dessa experters insatser. Därför är det naturligtvis viktigt att domare och andra som verkar i domstolarna också får en utbildning i att värdera olika experters insatser och hantera dem på ett adekvat sätt, så att de inte leder till domar som inte grundats på fakta och klokskap.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Under de senaste månaderna har vi fått många rapporter om gamla som far illa. Vi har via TV-mediet fått insyn i en verklighet som är oerhört tragisk för många gamla. Jag vet att ett arbete pågår i Regeringskansliet med att ta fram förslag. Jag vill fråga socialministern om det också pågår något arbete med att ta fram en värdighetsgaranti för äldre, så att man skall kunna känna tryggheten att bli bedömd med respekt och värdighet när man inte orkar sköta sig själv.

Fru talman! Det finns olika begrepp i svensk sjukvård. Vårdgarantin har vi ofta talat om i den här kammaren. Den har blivit en trygghet för många människor som är sjuka. Värdighetsgarantin är något som jag tror skulle bli en enorm trygghet. Det skulle kännas fint att man inriktar sig på värdighet och har detta som mål. Jag tycker alltså att det finns alla skäl i världen för en värdighetsgaranti, och naturligtvis är det alltid innehållet i begreppen som det handlar om.

Fru talman! Min fråga kanske skulle ha ställts till socialministern. Jag tror att jag hade fått det bästa svaret då. Men eftersom den också gäller pengar och skatteteknik får jag ställa den till skatteministern. På löpsedlarna i går kunde man ta del av budskapet: I jul kan du dricka skattefri sprit. Det får sägas att förvirringen är total när det gäller villkoren för skatteplikten och för hur införsel av alkohol skall gå till. Min fråga till Östros blir närmast: Är regeringen beredd att snabbt reda ut de skattetekniska problemen så att förvirringen kan upphöra och så att vi får en i god mening vit och social jul?
Fru talman! Om man ser rent skattetekniskt på frågan är regelverket klart. När det gäller försäljning av alkohol och tobak inom den europeiska unionen är det det företag som säljer från ett land till en medborgare i ett annat land som skall se till att det landets skatter och avgifter betalas. Elver Jonsson frågar om alkohol.

Fru talman! Med skatteministerns glasögon är det hela förstås tydligt och klart. Men eftersom det finns flera lagar och framför allt så många tolkare av lagarna uppstår något som kan betecknas som förvirring. Ett av problemen är att en sådan här situation kan utnyttjas i något som man kan kalla för en gråzon. Jag skulle uppskatta om skatteministern sade att i den mån det råder oklarheter är han och regeringen beredda att vidta åtgärder så att den allmänna socialpolitiken, som det finns en sådan stark uppslutning kring när det gäller alkoholfrågor och andra drogfrågor, kan fullföljas.
Fru talman! Jag delar Elver Jonssons engagemang för socialpolitiken och Sveriges alkoholpolitik. Det är klart att det finns skäl att vara orolig för vissa delar. Det gäller t.ex. smuggling och handel över gränserna. Detta sätter självfallet press på svensk alkoholpolitik. Men när det gäller själva frågan om huruvida detta är tillåtet eller inte har vi en alkohollagstiftning i Sverige som säger att det inte är tillåtet. Vad jag vet pågår en dialog med kommissionen om hur den här typen av lagstiftning skall hanteras. När det gäller skattefrågan, som jag hanterar i regeringen, förbereder regeringen en proposition för att bättre kunna hantera just smugglingsfrågan. Det handlar om kontrollåtgärder och om lagstiftning som ger redskapen att ta fast smugglare. Det handlar också om klargöranden i lagstiftningsärendena för handeln över gränserna.

Fru talman! Får jag börja med att säga att frågorna inte handlar om mig, utan om näringsministern, när det gäller de pengar som Marianne Andersson talar om. Jag kan alltså inte kommentera den delen. I ett sysselsättningsperspektiv är turismen intressant. I ett internationellt perspektiv är det nämligen så att två sektorer dominerar sysselsättningsökningen, nämligen turism och miljöteknik och deras utveckling. Därför har vi naturligtvis också ett intresse i Sverige av att ta vara på den potential som turismen är. För att gå direkt på Marianne Anderssons fråga kan jag säga att AMS inte gör av med alla pengar man har till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen såg tidigt att det skulle bli så, och därför har de pengarna tecknats in till en omfattande, mycket bra och framåtsyftande IT-satsning där 10 000 personer skall utbildas i IT-kunskap.
Fru talman! Det har kommit en rapport den här veckan om att barn som behöver hjälp för sina psykiska problem inte kan få det. Köerna är oerhört långa på PBU i hela landet. Fler och fler små pojkar och flickor i Sverige lider av depressioner, återkommande ångestattacker och dåliga relationer till sina föräldrar och kamrater, och de får ingen hjälp för detta. En barnläkare sade alldeles nyligen att Sverige är det land där friska barn mår dåligt. Detta är ingen ny utveckling, utan den har pågått ganska länge. För ett och ett halvt år sedan ungefär förde vi en debatt här i riksdagen som hade som utgångspunkt ett antal larmrapporter om hur våra svenska barn mår. Jag vill fråga om det långsiktiga arbetet inom regeringen för att förbättra barnens situation. Jag ställer frågan närmast till socialministern.

Fru talman! Det är viktigt nog att de barn som har ett akut behov får den hjälp de behöver. Jag förstår att det är detta utredningen ägnar sig mest åt. Men jag undrar om regeringen har några funderingar om vi har något strukturellt fel när det gäller hur vi tar hand om våra barn och hur mycket tid föräldrar hinner ägna åt sina barn. Kan det tänkas att vi behöver göra om hela utformningen av och inriktningen på barnomsorgen t.ex. för att föräldrar skall få mer tid för sina barn? Anna Torbiörnsson har gjort en utredning för Rädda Barnen. Hon säger att ett budskap från barnen i intervjuundersökningen är att de längtar efter att föräldrar och andra vuxna skall bry sig om dem. Vad gör vi åt detta? Vi vill ju inte att alla så småningom skall hamna hos PBU.

Fru talman! För snart 53 år sedan öppnades helvetets portar på jorden. Den syn som mötte de allierade styrkorna när de intog koncentrationslägret Auschwitz kan endast beskrivas av dem som var med. Författaren och nobelpristagaren Elie Wiesel var en av dem. Han sade senare att det är nödvändigt att minnas, ty om vi glömmer det förflutnas förbrytelser är vi dömda att upprepa dem. Han menade att om man kan döda ett folk, kan man döda alla. I denna stund går 20 svenskar runt i baracker, gaskammare och krematorier i Auschwitz. De leds av statsrådet Thage G Peterson och representerar en rad myndigheter och organisationer i Sverige. De är där för att själva se och uppleva fasans monument. Men de är framför allt där för att kunna förmedla kunskap och insikt i Sverige. Ty det förflutnas förbrytelser får inte glömmas. Elva miljoner människor mördades. Sex miljoner var judar. Bara i Polen sändes tre miljoner människor i döden av den enda anledningen att de var judar. Ytterligare fem miljoner människor mördades på grund av politiska åsikter, homosexualitet, religiös övertygelse, handikapp eller helt utan förklaring. Det var en mörk tid i Europas historia. Vi tvingas i Sverige år 1997 åter bevittna hur mörka krafter breder ut sig. Den 9 november hölls en öppen antisemitisk demonstration på årsdagen av Nynazisterna är visserligen få. Men varje svastika som syns på våra torg, varje Sieg Heil som ekar på gatorna, varje brinnande kors, varje människa som misshandlas eller mördas på grund av sin hudfärg, sin bakgrund eller sin sexuella läggning - varje sådan tendens i dagens samhälle är en tydlig larmsignal och en utmaning för demokratin. Fru talman! Genom att hålla kunskapen vid liv kan vi undvika att vårt land någonsin behöver uppleva någonting så fruktansvärt som Förintelsen. Människovärdet och demokratin kan inte försvaras med tystnad. Vi måste aktivt ta diskussionen i hemmen, i skolan, i föreningen och i politiken. Vi får inte rygga tillbaka, inte se bort, inte slå dövörat till. Det vore ett svek mot dem som överlevt, mot dem som dog, mot Raoul Wallenberg och alla andra som gjorde stora insatser under andra världskriget. Men främst vore det ett svek mot oss själva och de generationer som skall växa upp och ta över efter oss. Sverige är ett land med stark känsla för medmänsklighet och demokrati. Så skall Sverige också vara i framtiden. Om detta finns en bred och självklar uppslutning i denna kammare. Det är därför med glädje jag i dag kan informera riksdagens ledamöter om det arbete för levande historia regeringen i aktiv dialog med riksdagspartierna har bedrivit under hösten. Syftet har varit att få till stånd en gemensam insats för att öka kunskaperna om Förintelsen bland Sveriges unga och därmed stärka känslan för människovärde och demokrati. Först vill jag med uppskattning hälsa de initiativ som riksdagen har tagit. överlevande i Auschwitz, Birkenau och Monowits befriades - genomförs en minnesstund i riksdagen. Samtliga riksdagspartier hedrar minnet av de människor som dog i Förintelsen. Det är min förhoppning att denna manifestation skall följas av minnesstunder på möten med landets alla kommun och landstingsfullmäktige under början av året. På så sätt kan vi visa att denna fråga förenar demokratiska krafter över hela Sverige. Minnesstunden skall följas upp med en resa för ledamöter till koncentrations och förintelselägren i Polen under våren. Samma kväll kommer regeringen att bjuda in företrädare för olika sektorer av det svenska samhället till en konsert i Berwaldhallen i Stockholm. Många är de överlevande som inom musik, konst och litteratur har satt spår som lever inom oss. Verken påminner oss om demokratins bräcklighet och människovärdets ideal. Kulturens roll - som påminnelse, som drivkraft i samhällsdebatten och som inspiration i pedagogiken - skall fullt ut tas till vara. Föreningen Förintelsens överlevande har tagit initiativ för att upprätta ett minnesmonument i Stockholm. Regeringen har beslutat om att bidra till finansieringen. Monumentet är viktigt för att hålla minnet av historien vid liv. Genom filmer som Schindler's list, God afton, herr Wallenberg och Rebellerna i S:t Petri har både känslor och kunskap om Förintelsen förmedlats. Dessa och andra filmer kommer att finnas tillgängliga på grund och gymnasieskolorna i vårt land. Spelfilmer och dokumentärt material skall ställas samman i informationspaket till skolorna. Materialet tas fram och görs tillgängligt i samarbete med Filminstitutet och Skolverket. I samarbete med Riksförbundet Hem och Skola utarbetas ett material som skall användas på föräldramöten. Samtliga skolor i Sverige kommer att få en katalog med ett urval av informationskällor och föreläsare som stöd för att kunna ge en relevant plats åt Förintelsen i undervisningen. Med utgångspunkt från Benny Grünfeld, som överlevde nazisternas läger och i dag bor i Sverige, har ett informationsmaterial tagits fram. Det heter Jag tänker på en familj och skall ingå i det större paket Hur är läget? som Europarådet mot rasism har tagit fram. Lika viktigt som att tankeväckande och informativt material finns att tillgå i skolan är att lärarna vid Sveriges skolor fördjupar sina kunskaper om det som hänt och på vilket sätt man kan dra paralleller till händelser i dagens samhälle. Kunskapen måste öka om nynazistiska organisationer, vit makt-musik och andra uttryck för antidemokratiska krafter som finns i ungdomarnas vardag. Seminarier kommer att erbjudas lärare från årskurs 4 och uppåt över hela Sverige. Utbildningsradion och Sveriges Television kommer att uppmärksamma Förintelsen. En heldag om Förintelsen riktad till skolan kommer att sändas. Fru talman! Skolorna har ett självklart ansvar, men det ansvaret kan de inte ta ensamma. Ansvaret vilar på oss alla - som medmänniskor, som vänner och som föräldrar. Därför kommer alla familjer med barn i grundskolan att erbjudas en bok med texter, bilder och fakta om Förintelsen. Boken är gratis och kommer också att finnas på bibliotek och medborgarkontor. Idéhistorikern Stéphane Bruchfeld och historikern Paul Levine är redaktörer för boken, som skall översättas till de största invandrarspråken. Den 10 december öppnas en hemsida. Internet har länge använts av antidemokratiska krafter för att sprida historieförfalskning och lögn. Men det saknas fortfarande en samlad sida om vad som faktiskt hände. Hemsidan skall öka möjligheterna att själv finna fakta och kunskap i hemmet eller på biblioteken. Hemsidan öppnar nya pedagogiska möjligheter - såväl för att utbyta information och goda idéer mellan lärare som för elevernas egna arbeten. Hemsidan skall utvecklas och växa under våren och ständigt uppdateras inom ramen för informationsprojektet. Den blir en vital plats för debatt och diskussion och en samlande plats för forskarrön och fakta. För att utveckla kunskapen krävs ett samlande forum. Därför skall ett nationellt kunskapscentrum för forskning och undervisning kring Förintelsen och andra folkmord upprättas vid Uppsala universitet. Där skall forskning, undervisning och folkbildning initieras och bedrivas kring hur folkmord i framtiden skall förhindras och hur de mänskliga rättigheterna kan stärkas. Under våren kommer ett internationellt forskarsymposium att anordnas i Uppsala, följt av seminarier för bl.a. lärarutbildare och journalister. Regeringen kommer också att ge Centrum för invandrarforskning, Ceifo, vid Stockholms universitet möjlighet att slutföra en rad viktiga forskningsprojekt om nazism och rasism. Bl.a. skall studier i Klippan, Brottsförebyggande rådet. Man undersöker i dem händelser som skakat demokratin och åtgärder som framgångsrikt har stärkt medmänskligheten. Fru talman! Jag vill slutligen rikta ett tack till de många människor som själva har varit fångar i koncentrationsläger - eller har släkt som har varit det - och som orkar berätta om sina erfarenheter. Den insats de gör är stor och viktig. Trots den smärta som många känner inför sina minnen av den yttersta förnedringen och den mest ångestladdade rädslan tar de ofta sitt ansvar för kommande generationer genom föredrag i skolor och på andra platser. Detta arbete förtjänar att uppmärksammas och skall få ekonomiskt stöd. Det budskap de förmedlar måste vi vårda. Riksdag och regering, kommuner och landsting, myndigheter och politiska partier - alla måste vi delta i arbetet. Men de åtgärder jag har presenterat i dag är inte tillräckliga. De kan aldrig bli tillräckliga. För naturligtvis är det ett ansvar som åvilar var och en - i vårt vardagliga liv, i diskussion och samtal, i engagemang och undervisning, i kunskap och mod att stå upp och tala. Allt krävs för att vårda och stärka grunden för ett humant och demokratiskt samhälle i nästa århundrade. Det är min förhoppning att detta informationsprogram - som vi kallar Levande historia - ett informationsprojekt om Förintelsen - skall kunna bidra i denna process. Tillsammans med det stora arbete som utförs av organisationer, myndigheter och enskilda människor kan vi skapa ett levande nationellt samtal om demokratin, dess utmaningar och dess framtid. Ytterst handlar detta om varje människas okränkbara värde. Alla måste ha en plats i 2000-talets Sverige.

Fru talman! Jag vill bara helt kort uttrycka mitt helhjärtade stöd för det som statsministern här sade. Det är utomordentligt bra att regeringen gör särskilda och kraftfulla insatser för att öka kunskaperna om Förintelsen. Vi har fått information av statsrådet Peterson om de insatser som planeras, och jag tycker att det är mycket bra att det här sker. Att detaljer i den undersökning som utlöste det här initiativet nu ifrågasätts spelar egentligen ingen roll. Det finns alltid ett behov av ökade kunskaper om de brott mot mänskligheten som har ägt rum i vår världsdel på 30 och 40-talen. Vi tycker olika om mycket, men just därför är det bra att kunna säga att vi på den här punkten står enade. Alltihop handlar till sist om att det som skedde inte får ske igen.

Fru talman! Egentligen finns det ingen större anledning att kommentera det som Lars Leijonborg sade, utan det är ett uttryck för en värdegemenskap som jag är glad för att vi har. Kanske ändå en liten reflexion. Jag tror att de som nu pekar på att den undersökning som i våras diskuterades inte var fullt så negativ som då anfördes och tar det till intäkt för att vi inte bör göra den här typen av informationsinsats är litet illa ute. Jag vill först säga att jag är glad om resultatet från undersökningen i våras inte var fullt så negativt. Alla kan dock se vad som har hänt vad gäller de rörelser med koppling till nazism och rasism - i Sverige, i Europa och på andra håll - som vi skall bemöta i det här materialet. Det finns alldeles bortsett från denna undersökning nog med skäl att ta allvarligt på de tendenser som vi ser i dagens samhälle.

Fru talman! Jag vill också både understryka värdet av de insatser som nu görs och uttrycka uppskattning för det sätt på vilket de sätts igång samt för statsministerns initiativ. För att återkoppla till statsministerns senaste kommentar vill jag säga att jag tror att det är viktigt att tyngdpunkten tydligt är närvaro, varhelst vi möter de antidemokratiska krafterna ur det förflutna. Informationskampanjer i all ära, men det är ju det levande samtalet som är viktigt i alla de sammanhang där vi har den här möjligheten. Då skall vi naturligtvis inte vara blygsamma när det gäller att använda den nya tekniken, informationsteknologin och hemsidor för att lägga ut faktabeskrivningar och bemötanden. Fria folkrörelser skall också uppträda i fredliga demonstrationer. Vi skall fördöma de våldsdåd som sker. Vi skall naturligtvis vara medvetna om den undergrundskultur som finns inom musiken t.ex. Det är viktigt att hela bredden och det levande i att bemöta detta betonas, och att man inte tror att det räcker att distribuera papper. Det har heller aldrig varit avsikten, som jag har förstått den här kampanjen. Det är därför viktigt att bemöta dem som säger att informationskampanjer inte har något värde. Det här skall gå längre än så.
Fru talman! Jag kan bara instämma i det som Olof Johansson har sagt. Det är vars och ens ansvar att aktivt som medborgare ta sitt ansvar för demokrati och människovärde. Det är vad detta syftar till.
Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att det känns positivt att regeringen tar initiativ till en informationskampanj mot nazism och rasism och ger framför allt våra ungdomar möjlighet att få kunskap om vad som egentligen hände. Jag känner att det finns ett enormt behov av det som samhället ser ut i dag och med tanke på de rasistiska tendenser vi av och till möter ute i samhället. Därför är det här väldigt viktigt och angeläget. Samtidigt känner jag att man måste se till att man kommer ner med kunskapen till dem som verkligen behöver den. Jag är övertygad om att många av våra ungdomar som t.ex. lyssnar på rasistisk musik egentligen inte har en aning om vad de lyssnar till. De har heller ingen aning om hur de påverkas av det de lyssnar till. Därför är det så oerhört viktigt att vi får ut den här kunskapen längst ned i samhället, till våra barn och ungdomar så att de kan bära den med sig. Så till det kanske allra viktigaste av det statsministern tog upp i sitt anförande: Alla måste ha en plats i morgondagens samhälle. Där känner jag att vi i dag har en mycket oroande situation. Det finns många ungdomar som saknar delaktighet i samhället, som känner sig utanför och som känner att de inte behövs. Om vi inte i det här sammanhanget också kan se till att ungdomarna känner sig delaktiga i vårt samhälle når vi dem inte med kampanjen. Därför vill jag få veta hur vi klarar båda de här delarna samtidigt.
Fru talman! Det är egentligen två dimensioner av samma sak. Delaktigheten i samhället är någonting som vi hela tiden måste arbeta för. Det handlar om hur man bemöter människor och vilken respekt man visar, inte bara mot barn och ungdomar utan också mot vuxna. Om unga känner att de inte får vara med och påverka, om de hamnar utanför arbetsmarknaden, om de tycker att skolan inte lyssnar till dem så får man en reaktion, så får man en protest, så får man ett utanförskap. Om man i en sådan situation, som vuxen, samtidigt skall försöka sprida normer, värderingar, ideal och åsikter - exempelvis utifrån den grund som vi alla står på här i riksdagen - kan man ibland misslyckas just därför att man från den unges sida inte upplever att man tas på allvar. Det är ingen tvekan om att det finns ett klart samband mellan samhällets förmåga att ge plats åt alla och våra förutsättningar att sprida goda värderingar om demokrati och människovärde till framför allt den uppväxande generationen. Det är ett långt, tålmodigt och träget vardagsarbete som vi är inne i och som nu skall kombineras med den här tydligare ansatsen.
Fru talman! Jag vill återkomma till det som jag tog upp i frågestunden i dag. Hur får man personella resurser till detta? Det är ju mycket en fråga om att ha tid; tid med våra barn, tid med våra ungdomar. Vi har ju sett larmrapporter om hur barn mår av att ingen har tid med dem. Det här måste kombineras. Vi måste använda den arbetskraft som i dag går arbetslös till att finnas där våra barn behöver dem.
Fru talman! Detta är vi överens om. Det har vi just klarat ut på frågestunden. Men det här är större än så. Det är inte bara fråga om dem som finns som anställda. Det är också en fråga om vilket ansvar jag har som individ och medborgare. Vilket ansvar Marianne Samuelsson har. Vilket ansvar vi har som föräldrar. Vilket ansvar vi har som kamrater. Vilket ansvar vi har som förebilder. Det är det förhållningssättet som skall genomsyra det här arbetet. Om det skjuts i bakgrunden för att vi har problem med exempelvis bemanningen i våra skolor eller för att vi har problem med hur många anställda vi kan ha i vården, tror jag att vi missar en uppgift och en skyldighet som vi har oavsett hur det ser ut i dessa verksamheter. Vi har den som medborgare i en demokrati. Det blir lättare och mer framgångsrikt om samhället kan utformas på ett sådant sätt att detta också upplevs som en plats där alla får vara med och tas på allvar och känner gemenskap. Det är det vi i dag upplever att vi inte är riktigt framgångsrika i. Förhoppningsvis har det också i den meningen vänt för
Fru talman och Göran Persson! Jag tycker att det här är ett bra initiativ. Jag tycker att det är bra att vuxenvärlden går in och säger vad som är rätt och fel, vad vi bör diskutera samt värderingar, och att man sätter det på dagordningen. Alldeles för länge har de unga i vårt samhälle varit de enda som väldigt tydligt tagit ställning mot nazism och rasism, framför allt på våra gator. Där har i alla fall jag saknat stora delar av vuxenvärlden. Jag tror att det här kan vara ett bra sätt att från regeringens sida visa att det här är viktiga frågor. Jag vill ändå påpeka att rasism och nazism gror och har mycket lättare att få fäste i samhällen där människor känner sig osäkra, där man inte får plats och där man är rädd av olika skäl. Jag tror att det är det som är vårt problem i dag. Vi har en stor segregation och vi har många människor som av olika skäl inte får plats. Det är viktigt att koppla det till det. Jag tror att en koppling som vi måste dra är att vårt samhälle och Sverige förändras. En stor del av vår befolkning i dag har invandrarbakgrund. De kommer hit för att de söker skydd och behöver trygghet. Jag skulle vilja att kampanjen och diskussionen om andra världskriget och vad som hände blir ett exempel som också ger möjligheten att förstå de konflikter vi ser runtomkring oss i dag. Man kan säga att det som hände under andra världskriget på många sätt tyvärr fortfarande händer på många ställen runt om på jorden.
Fru talman! Jag förstår vad Hanna Zetterberg menar. Avsikten med informationskampanjen är inte att enbart vara en undervisning om historia utan en dialog som skall forma värden och värderingar baserade på en fruktansvärd händelse i vår nära tid. I den meningen och med detta som utgångspunkt kan man faktiskt ge dagens uppväxande generation, men också vuxna, en insikt om människovärdets betydelse, allas okränkbarhet och detta att vi är lika värda i ett samhälle. Det kan äga sin tillämpning i en integrationspolitisk diskussion. Det kan äga sin tillämpning i hur vi bemöter varandra i samhället. Men det kan naturligtvis också ha en djupare dimension i de frågor som vi kanske trodde att vi i Sverige hade vaccinerat oss emot och hade kommit förbi - frågor som rör relationer till andra människor beroende på deras hudfärg, sexuella läggning eller religion - dvs. sådant som vi i Sverige faktiskt trodde att vi hade klarat av i vårt upplysta demokratiska samhälle, men som det är alldeles uppenbart att vi inte har gjort. Här finns ett exempel i närtid på hur fruktansvärt utvecklingen kan ta oss om vi inte ser upp i tid och använder detta som en utgångspunkt för samtal om dagens och morgondagens Sverige. Det är tanken.

Fru talman! Jag vill börja med att uttrycka min uppskattning över att statsministern i sin information tydligt visade att informationskampanjen syftar till att medvetandegöra den ondska som finns och alltid har funnits i människan. Diskussionen har ju tidigare alltid varit sådan att det har funnits skäl att oroa sig över att vi skulle informera om en historisk händelse. Jag uppskattar att syftet med informationskampanjen är att visa på vad som kan hända om vi inte lär våra unga att respektera varje enskild individs värde. Jag skulle i det här sammanhanget också vilja komma med en liten tanke. Jag är övertygad om att statsministern inte har haft möjlighet att gå in på alla tankar som finns inför informationsarbetet, men beskrivningen ger intrycket att informationen är uppbyggd för att ge de vuxna kunskaper att förmedla till barnen. Detta är otroligt viktigt. Men det är också mycket viktigt att skapa förutsättningar för de unga att ta till sig information, att uppleva att informationen rör dem och att det inte är något som bara tillhör förfluten tid.

Fru talman! Det kan vara en nog så god idé, som jag inte har möjlighet att värdera just nu. Men jag har ingen anledning att säga att det inte skulle vara god läsning - tvärtom. Jag tror också att många barn och ungdomar fortfarande läser denna skakande skildring. Jag är glad för Gun Hellsviks deklaratation. Jag vill också säga att det naturligtvis inte bara handlar om ungdomars värden och värderingar, utan det finns ju en tendens att också vi vuxna glömmer och slarvar. Också vi behöver påminnas om historien och återigen lära på nytt för att kunna vara goda samtalspartner till dem som växer upp. Syftet är brett och har den inriktningen.
Fru talman! Jag vill också tacka för initiativet och för informationen som vi har fått om den informationskampanj som nu skall gå ut till framför allt alla skolor. Jag hör till dem som tror på den här typen av kampanjer, där vuxenvärlden samlar sig och ger ett entydigt budskap i en fråga där man är överens om att det inte finns några andra budskap som gäller. Andra skall få uttrycka sina åsikter, men det skall vara väldigt tydligt att här står hela Sveriges vuxenvärld enad om att vi, oavsett vilka ideologier vi utgår från för övrigt, vill att våra ungdomar skall veta vad som har ägt rum under andra världskriget, framför allt när det gäller Förintelsen. Jag känner att det skulle vara väldigt värdefullt att vi samtidigt tog upp skolans roll över huvud taget. Statsministern talade om vardagsslitet. Egentligen handlar det ju om att varje dag i skolorna poängtera hur viktig respekten för andra människor är, att eleverna på ett praktiskt sätt får lära sig att respektera varandra, respektera vuxna och också får uppleva att de vuxna respekterar dem tillbaka. Det är detta som skolans värdegrund utgår ifrån, men som tyvärr har varit väldigt otydlig under ett antal år i Sverige. Det vore bra om statsministern på ett tydligt sätt i dag, i samband med att vi talar om de här frågorna, poängterade att skolans värdegrund, som den uttrycks i läroplanerna, skall omsättas i praktiken varenda dag och i varje skola.
Fru talman! Jag är såsom gammal läroplansförfattare fylld av respekt för de läroplaner som finns för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen men också för de pedagogiska programmen för förskolan. Där saknas inte goda värderingar. Dessa finns det all anledning att i alla sammanhang hävda. Vad som ju saknas, och har saknats, är ett stöd för skolans fostrande insats från dem som finns runt omkring i samhället i en tid då det blir mycket svårare, och är mycket svårare, att vara lärare - pedagog. Det är en mängd information och en mängd värderingar som strömmar över barn och ungdomar. I detta arbete krävs att vi som finns runt omkring skolan men inte i skolan som arbetande - föräldrar, morföräldrar, farföräldrar, syskon och kamrater - visar att vi också står för de värderingar som skolan skall ge uttryck för och som det demokratiska samhället bygger på. Lärarna skall inte lämnas ensamma med uppgiften, utan det är hela samhällets ansvar. Det hoppas jag att den här insatsen också resulterar i.
Fru talman! Jag vill också vara en av dem som sällar sig till kampanjen. Jag tycker naturligtvis att den är välkommen och väldigt viktig. Men låt mig berätta för statsministern om två exempel som visar hur vårt land ser ut i dag. Jag tror och vet att Göran Persson också vet hur landet ser ut i dag, men låt mig berätta vad mina väljare i det fattiga Sverige beskriver. TV Aktuellt åkte till ett invandrartätt område i Stockholm. Man ställde frågan till ca 20 barn med invandrarbakgrund vad de tyckte om den svenska poliskåren. Man frågade om de tyckte att polisen var rasister. Svaret från barnen, som i dag är 11-13 år, var kompakt: Ja. Det måste bekymra oss alla om barn som ser ut som jag eller är svarta tycker att det svenska rättsväsendet har rasistiska inslag. Härom dagen träffade jag några afrikaner, välutbildade sådana. Det var några som hade invandrat till Sverige och andra som var födda i Sverige. Det var ett hundratal afrikaner. Jag ställde frågan: Hur många av er har över huvud taget ett jobb? Svaret var kompakt: Nej, ingen av dem hade jobb i vårt land. Vi håller på att få ett samhälle där klyftorna inte bara är sociala utan också etniska. Detta är en utveckling som vi allihop måste bekämpa med alla krafter. Jag tycker också att en kampanj, i den mån det går, skall kunna riktas till myndigheter och andra inom bl.a. arbetsmarknaden som ansvarar för att ge människor möjlighet att försörja sig själva.
Fru talman! Det här är också en dimension, värderingar och förhållningssätt i dagens samhälle, som vi får möjlighet att uppmärksamma i anslutning till det här samtalet. Den kritik som ligger i Juan Fonsecas fråga vad gäller exempelvis polisens beteende i ett visst område, har jag svårt att värdera. Det kan finnas skäl till kritik. Det kan också finnas goda exempel att lyfta fram, där poliser arbetar konstruktivt i nära dialog i just det egna bostadsområdet som närpoliser. Vi vet att arbetslösheten slår mycket hårdare i vissa invandrargrupper än vad den gör i andra delar av samhället. När nu konjunkturen vänder uppåt, när jobben kommer tillbaka, när arbetslösheten trycks tillbaka, får vi en möjlighet att mer kraftfullt ta tag i detta. Det är klart: Klarar vi inte den här typen av utmaningar, blir också det budskap som vi riktar till våra barn och ungdomar om värderingar och ideal något som de snabbt kan peka på att det inte omsätts i hela det svenska samhället. Därmed får vi problem i vårt samtal. Egentligen är den typ av diskussion som Juan Samuelsson förde alldeles nyss. Det samhälle vi verkar i är i sig ett uttryck för de värderingar vi omfattar. Detta måste vi hela tiden ha klart för oss. Här får vi ett historiskt exempel att starta samtalet utifrån, något som vi aldrig vill glömma, men som bär framåt när det gäller människovärde och demokrati.
Fru talman! Det minsta jag vill är att det jag har sagt tolkas som kritik. Jag beskriver bara, och det gör ont för mig att beskriva det land jag lever i i dag som ett land som faktiskt har inslag av diskriminering mot människor som ser ut som jag och mot människor som är svarta. Jag beskriver att det finns barn som uttrycker att de tycker att den svenska poliskåren har inslag av rasism. Det jag uttrycker är ett slags längtan efter att den kampanj som jag vet att Göran Persson vill åstadkomma också innefattar den längtan och de behov som de här barnen uttrycker, så att vi inte lämnar en betydande del av befolkningen utanför, en del som i dag behöver samhällets stöd.

Fru talman! I juni i år enades stats och regeringscheferna i EU om att föra in en ny avdelning om sysselsättning i EU-fördraget. Den 21 november samlades vi igen för att påbörja arbetet med att omsätta det nya fördraget i praktisk handling. Sverige har konsekvent och ihärdigt drivit sysselsättningsfrågan i EU. Det arbetet har givit resultat. Att betvinga arbetslösheten är nu ett klart uttalat gemensamt intresse i EU. Kampen för jobben och viljan till full sysselsättning har också märkbart påverkats av de senaste årens regimskiften inom EU. Alltfler länder har slutit upp bakom behovet av en tydlig politik för sysselsättning och mot arbetslöshet. Inför sysselsättningstoppmötet skickade jag tillsammans med Storbritanniens premiärminister Tony Blair och Italiens premiärminister Romano Prodi ett gemensamt brev till EU:s ordförande Jean-Claude Juncker. Där förde vi fram en rad gemensamma ståndpunkter inför toppmötet. Vårt gemensamma initiativ demonstrerar att det går att kombinera en politik för sysselsättning i Europa med vitt skilda särdrag i fråga om åtgärder och på arbetsmarknaderna i de enskilda länderna. Ingen kan ju säga annat än att Sverige, Italien och Storbritannien är varandra väldigt olika. Toppmötet i fredags visar värdet av de nya fördragsbestämmelserna om sysselsättningen. Redan innan fördraget träder i kraft har vi skapat förutsättningar för att avsnittet skall få praktisk betydelse. Det viktigaste resultatet av toppmötet var att vi lyckades enas om gemensamma, konkreta mål och riktlinjer för sysselsättningspolitiken. I uppföljningsprocessen efter toppmötet skall varje medlemsstat ta ställning till och kommentera samtliga delar av de riktlinjer som stats och regeringscheferna enades om. I strategin för ökad sysselsättning ligger fokus på behovet av flexibilitet på arbetsmarknaden. Den europeiska visionen kan formuleras som att var och en skall ha möjlighet att få del av de möjligheter som morgondagens arbetsmarknad ger. Människor skall vara trygga nog att våga och utbildade nog att kunna byta anställning, flytta eller ta initiativ till att stärka sin kompetens. Europa har valt väg. Vi väljer kunskap framför låga löner. Vi väljer utbildning framför passiva stöd. I Luxemburg enades vi om att medlemsstaterna var och en på sitt sätt skall främja människors möjligheter att få arbete. Vi skall angripa ungdomsarbetslösheten. Inom fem år skall alla ungdomar, innan de varit arbetslösa i sex månader, erbjudas en ny start i form av utbildning, omskolning, arbetslivserfarenhet, anställning eller andra åtgärder som främjar deras inträde på arbetsmarknaden. Vi skall förebygga långtidsarbetslösheten. Inom fem år skall alla arbetslösa vuxna innan de har varit arbetslösa tolv månader erbjudas en ny start. Vi skall gå från passiva till aktiva åtgärder. För att öka andelen arbetslösa som erbjuds utbildning skall varje medlemsstat lägga fast en målsättning om att gradvis närma sig en andel om minst 20 %. Vi skall utveckla metoder för partnerskap som engagerar parterna på arbetsmarknaden. Vi skall underlätta övergången från skola till arbete. Just detta med partnerskap vill jag peka på. Det är fint att stats och regeringscheferna i Europa träffas och säger: Det här är ingenting som vi själva klarar av. Här måste arbetsmarknadens parter vara med; fackföreningar och arbetsgivare. Det är något som jag inte tror hade kunnat sägas i Europa för fem sex år sedan. Vi hade aldrig fått ett kapitel i fördraget. Vi hade heller aldrig samlats alla 15 och sagt: Nu skall vi engagera fackföreningar och arbetsgivare i kampen mot arbetslösheten. Det händer någonting i Europa just nu. Det är en politisk vindkantring som är mycket hoppfull. Den europeiska företagarandan skall stärkas. Därför har vi enats om följande: Det skall bli lättare att starta och driva företag. Bestämmelserna skall vara klara, stabila och tillförlitliga. Villkoren för riskkapitalmarknaden skall utvecklas. Möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen inom nya sektorer och med ny teknik skall förbättras. Skattesystemen skall bli gynnsammare för sysselsättningen. Men skattesänkningar får inte äventyra sunda, offentliga finanser eller hota basen för de sociala trygghetssystemen. Med detta i beaktande är vi självfallet beredda att diskutera mål för en sänkning av skattekvoten och för sänkta arbetskraftskostnader. Sådana åtgärder skall, förutom mot den statsfinansiella stabiliteten, också vägas mot andra angelägna åtgärder för att minska arbetslösheten, förbättra välfärden och främja tillväxt och rättvisa. Mötet resulterade också i möjligheter att undersöka lämpligheten av att minska momsen på vissa tjänster. Företagen och de anställda måste snabbt kunna anpassa sig till förändringar och ny utveckling på framtidens marknader. Därför inriktas arbetet på att för det första modernisera arbetsorganisationen - kompetensutveckling är en central del; moderniseringen skall i stor utsträckning ske i samarbete med parterna på arbetsmarknaden - samt för det andra stödja företagens anpassningsförmåga. Dessutom kommer investeringar för små och medelstora företag och i infrastruktur i transeuropeiska nätverk att stimuleras av besluten på toppmötet. I slutsatserna uppskattas insatserna till 10 miljarder ecu, vilket kan innebära en total investeringsvolym på mer än 30 miljarder ecu, alltså närmare 300 miljarder kronor. I toppmötets resultat inryms också ett konkret resultat av ett tålmodigt svenskt arbete. Jämställdheten mellan kvinnor och män får en framträdande roll i detta dokument. I praktiken innebär det att EU varje år kommer att bedöma vilka framsteg de enskilda medlemsstaterna gör när det gäller jämställdheten. Diskriminering mellan män och kvinnor skall angripas. Ett aktivt yrkesliv måste kunna förenas med ett bra familjeliv. Återinträde i yrkeslivet skall underlättas. Här återfinns också ett annat svenskt initiativ, nämligen att inträdet på arbetsmarknaden skall underlättas för funktionshindrade. Allt detta kommer självfallet att påverka politiken - i Sverige och i övriga EU. Allt som vi gör på sysselsättningsområdet kommer att bedömas inte bara utifrån våra egna ambitioner och målsättningar utan också utifrån de mål som vi har satt upp inom EU. Denna process kommer att vara lika tydlig som när det har gällt konvergenskriterierna för den ekonomiska politiken. Fru talman! I slutsatserna från toppmötet utvecklas synen på hur genomförandet av riktlinjerna skall ske i de enskilda medlemsstaterna. När riktlinjerna har antagits av rådet skall medlemsstaterna ta ställning till samtliga riktlinjer i sina nationella handlingsplaner för sysselsättning. Därigenom kommer riktlinjerna att konkretiseras i form av nationella mål uttryckta i siffror, där detta är möjligt och lämpligt, och omsättas i nationella åtgärder. För svensk del innebär det att ett nytt sätt att arbeta tar sin början. Med utgångspunkt i riktlinjerna skall vi ta ställning till varje enskilt mål och bestämma oss för vilka åtgärder vi skall vidta. Ett viktigt inslag blir att prioritera mellan de olika målen. Vi kommer att noga analysera hur vi skall gå till väga för att uppnå de riktlinjer som gäller. Detta kommer vi sedan att konkretisera i en egen nationell handlingsplan, som kommer att utgöra ett centralt politiskt dokument. Sverige och de övriga medlemsstaterna kommer att presentera sina nationella handlingsplaner för sysselsättningen inför Europeiska rådets möte i Cardiff i juni 1998. Europeiska rådet väntas i december 1998 ta ställning till riktlinjer för år 1999. På så sätt går vi nu in i en process där vi jämförs med varandra, där vi lär av varandra och där vi utvärderas i en ständigt pågående diskussion. Jag är övertygad om att detta, på samma sätt som konvergensprogrammen, kommer att resultera i en faktisk förändring. Låt mig därför, fru talman, få avsluta anförandet med att säga att jag är till freds med mötet i Luxemburg, men naturligtvis inte helt nöjd. Sverige har större ambitioner på sysselsättningsområdet - både här hemma och i Europa. Men det är en framgång att EU sätter utbildning som det främsta medlet för att skapa en flexibel europeisk arbetsmarknad. Det är en framgång att jämställdheten nu har fått en så framträdande roll i den europeiska strategin för ökad sysselsättning. Det är en framgång att arbetet med att underlätta funktionshindrades inträde i yrkeslivet lyfts fram i riktlinjerna. Det är självklart också en framgång att vi nu har en gemensam europeisk strategi för att bekämpa arbetslösheten i EU. Det finns de som skulle kalla det en framgång för Sveriges regering och riksdag. Men främst är det naturligtvis en framgång för de 18 miljoner människor som i dag inte har möjlighet att genom eget arbete medverka till att utveckla Europa. För Sverige är detta ytterligare ett steg i det samlade arbetet för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 och därefter ta steget vidare till full sysselsättning. Det är vår viktigaste och allt annat överskuggande uppgift.

Fru talman! Låt mig tacka Göran Persson för redogörelsen för vad som timade i Luxemburg. Det finns mycket som jag skulle vilja kommentera och diskutera. Men eftersom tiden är knapp skall jag begränsa mig till en enda fråga, nämligen till den fråga som har att göra med skatten på arbete. Många av oss tyckte nog att det fanns ett glädjande erkännande i slutdokumentet från Luxemburg i fråga om betydelsen av skatten på arbete - eller snarare skattens negativa betydelse för jobben. Göran Persson säger nu att det blåser en ny vind genom Europa. Det är möjligt att det är så. Men det föreföll, åtminstone av tidningsuppgifter att döma, som om Göran Persson snarast blåste åt andra hållet. Trots att Sverige enligt EU självt är det land som har de högsta skatterna på arbete och trots att Sverige enligt andra statistiska uppgifter är det land som har de högsta skatterna för de lägsta inkomsttagarna, har det rapporterats att Göran Persson har lagt ned en betydande möda på att säkerställa att det inte skulle bli alltför bindande förpliktelser för Sverige att gå vidare på en väg som utstakas av den europeiska unionen. Jag vill därför fråga Göran Persson: Vad kommer regeringen nu konkret att göra med anledning av det som trots allt står i slutdokumentet? Vilka konkreta förslag har vi att se fram emot - inte bara avvägningar, tankar och funderingar? Är det så att regeringen avser att för riksdagen lägga fram förslag om en sänkning av skatten på arbete, i synnerhet på arbete för de lägsta inkomsttagarna - självfallet fullt finansierat så att det står i överensstämmelse med de uttalanden som den europeiska unionen, enligt min mening, så klokt har gjort i Luxemburg?
Fru talman! Det sista är precis det som Per Unckel faktiskt behövde uppmärksamma. Det kloka, Per Unckel, är ju numera att politiker som kräver sänkt skatt på arbete också har modet att säga att det inte får äventyra statsfinanserna. På den tiden då de som Per Unckel kände styrde Europa var det fritt fram för skattesänkningar. Det skulle ju omedelbart resultera i nya jobb. Det har prövats i några länder, jag skall inte peka på vilka för att inte genera Per Unckel, men resultatet har inte varit särskilt gott - sönderkörda statsfinanser och växande klyftor till följd av nedskärningar i välfärden. När vi kring bordet i Luxemburg nu enas om att vi kan pröva detta med sänkt skatt på arbete, under förutsättning att det inte kör sönder statsfinanser och inte hotar basen för trygghetssystemen, finner jag en allians i det samtalet i dag med länder i Europa som förut har prövat helt andra recept. När det blåser nya vindar, Per Unckel - jag skall inte gå tillbaka till de uttalanden som moderater har fällt om hur man klarar jobb genom att sänka skatterna - står de uttalandena i skarp kontrast till det som EU nu har enats om: Det skall finansieras. Man skall ta hänsyn till trygghetssystemen. Därefter? Ja, låt oss diskutera det! Jag är glad att jag kunde medverka till den typen av skrivning när vi satt där runt bordet; detta mot bakgrund av vissa erfarenheter från Sverige, försiktigt uttryckt, som vägleder oss i detta sammanhang.
Fru talman! Jag vet inte om det är meningsfullt att diskutera med statsministern om han inte vill svara på frågor som vi i riksdagen har anledning att ställa till honom. Frågan var: Vilka konkreta slutsatser drar statsministern av det han själv ändå har undertecknat i Luxemburg och vilka förslag kommer riksdagen att få med anledning av dessa propåer, som EU nu har skrivit under? Statsministern är naturligtvis väl medveten om att det är fullt möjligt att i detta samhälle sänka skatten, fullt finansierat, och att därmed klara de budgetpolitiska mål som riksdagen samtidigt har satt upp. Min fråga är därför: Är statsministern beredd att utnyttja de möjligheter att sätta människor i arbete som rekommendationerna från Luxemburg antyder? Situationen i Sverige är ju den att det inte går bra med arbetslöshetsbekämpningen, om man därmed inte menar att skyffla undan människor från arbetslöshetsstatistiken. Men om man menar att det skall bli fler jobb, går det inte bra för Sverige i dag. Därför upprepar jag min fråga, samtidigt gärna med en liten blick på de engelska erfarenheterna av en konservativ regering: Vad är Göran Persson beredd att göra i Sverige?
Fru talman! Låt mig ta detta med en gång så att vi slipper att bita oss fast vid det: Jag sade alldeles nyss i min information att vi nu tar tag i hela detta dokument, väger det emot de åtgärder som vi vill vidta i Sverige och kommer naturligtvis tillbaka till riksdagen med ett samlat dokument och presenterar det hela. Det kan jag inte stå och göra i dag när bläcket på papperet knappt har torkat. Det tror jag att också Per Unckel begriper. Sedan vänder jag mig med kraft emot Per Unckels synsätt, att utbildning skulle vara en metod att skyffla undan människor från arbetsmarknaden. Att vi bygger ut högskolan med 60 000 platser, är det att skyffla undan arbetslöshet? Vad är då de högskoleplatser som finns redan i dag? Är det också gömd arbetslöshet? Och vad avslöjar detta för syn på utbildning? Det frågar jag mig. Vi kommer aldrig att klara full sysselsättning och ett flexibelt Sverige om vi inte ger människor mer av kompetens och kunnande. Det är att förhindra framtida arbetslöshet, inte att gömma den, Per Unckel.
Fru talman! Statsministern sade att alltfler länder har slutit upp för en tydligt politik mot arbetslösheten, och statsministern är hoppfull. Jag kan ärligt säga att jag önskar verkligen att jag kunde dela den optimismen. Det finns naturligtvis en rad positiva saker som diskuterades i Luxemburg, det skall jag inte förneka. Men i ett längre perspektiv - 10-15 år tillbaka i tiden - har snarare alltfler länder avlägsnat sig från den fulla sysselsättningens politik och den fulla sysselsättningen som överordnat mål. Man har accepterat den nya högerns doktrin om inflationsbekämpningens överhöghet, om fristående riksbank osv. Det är också dessa idéer som har format den europeiska monetära unionen som i stora stycken står i radikal motsättning till de stolta målsättningar som formulerades i Luxemburg. Jag vill ställa en fråga till Göran Persson med hänvisning till vad statsministern sade för drygt ett år sedan, i början av oktober 1996, i linjetalet om EU: Kan vi strama ihop, så kan vi expandera ihop. Min fråga är då: Vad tänker statsministern och regeringen göra för att se till att få en ändring på EMU-projektet så att det möjliggörs just en expansiv politik för att få ned arbetslösheten?
Fru talman! Om man tittar på den politiska utvecklingen i Europa har jag fog för mitt påstående. Det var ingen som för fem sex år sedan tänkte sig ett toppmöte om sysselsättningen. Det var absolut någonting som var upp till varje enskilt medlemsland att sköta självt. Det skulle EU inte lägga sig i. EU skulle dock lägga sig i den andra sidan av politiken: penningpolitiken och den monetära diskussionen. Där var det fritt fram, men inte på sysselsättningssidan. I den meningen har det inom EU funnits en besvärande obalans - för att uttrycka sig försiktigt. Jag ser detta som ett första uttryck för våra ansträngningar att faktiskt lyfta fram en gemensam ekonomisk politik som utnyttjar de förutsättningar i Europa som låg inflation, låga räntor och sunda offentliga finanser har skapat, som jag aldrig har sett såsom stående i motsats till våra möjligheter att klara jobb och välfärd, tvärtom. Att utifrån detta resonemang ta några initiativ för att ändra EMU-projektet är alltså inte aktuellt, och konvergenskriterierna upplever jag som sunda ekonomisk-politiska mål - snarast som förutsättningen att långsiktigt klara en ekonomisk utveckling där vi kan pressa tillbaka arbetslösheten.
Fru talman! Jag tror ändå att det är svårt att förneka att en hel del av de resonemang som fördes i det socialdemokratiska Europaprogrammet 1994, som Göran Persson själv har varit inne på och som LO varit inne på i en nyligen utkommen skrift som handlar om det som man brukar kalla för den keynesianska politiken i EU på Europanivå. Det står i mycket tydlig motsättning till den doktrin som säger att den enda form av makropolitik som skall bedrivas i EMU är en politik som utformas av den nya europeiska centralbanken, som uttryckligen skall säga nej till politiker som kräver en aktiv efterfrågestyrande politik på Europanivå. Den motsättningen går det inte att komma undan, Göran Persson. Det är inte möjligt att föra en sådan politik utan en genomgripande ändring av grundkonstruktionen i EMU.
Fru talman! Det tror jag är fel, Johan Lönnroth. Precis den invändning som Johan Lönnroth nu reser hade andra kunnat ha rest för fem år sedan när det gäller detta sysselsättningsinitiativ. Politik fungerar ändå så att man vidgar gränserna. Man förflyttar fokus beroende på vilka värderingar som är förhärskande. Det sker nu en vindkantring, en strömning, i Europa bort från det nyliberala över mot ett mer socialliberalt socialdemokratiskt angreppssätt, där arbetslösheten är något som plågar politikerna. Det som vi nu har gjort hade för fem år sedan inte varit politiskt möjligt i Europa. Det är ett litet steg i den riktning som Johan Lönnroth talar om. Ingvar Carlsson och Poul Nyrup har också tagit initiativ till en studie av hur man kan samordna ekonomisk politik i ett vidare perspektiv i Europa för att stimulera just efterfrågan. Den rapporten diskuterades också runt bordet vid det här tillfället, men den resulterade inte i några konkreta resultat. Jag tror alltså att det är en process som pågår. Just nu är det mer av koncentration på den sida som gynnar sysselsättningen.
Fru talman! Också jag vill tacka statsministern för informationen. Jag har läst dokumentet från Luxemburg och tycker att det är ett bra dokument på många sätt. Det är bra för unionens alla länder, men det är särskilt viktigt för Sverige, och jag vill nämna fyra aktuella källor för den synpunkten. 13 av EU:s länder. Men Sverige är ett av de två länder där sysselsättningen inte ökar. Enligt Konjunkturinstitutets rapport häromdagen når inte regeringen sitt halveringsmål för arbetslösheten ens i det mest optimistiska alternativet. Enligt SCB är sysselsättningen nu lägre i Sverige än på 23 år. Enligt AMS, som har en optimistisk prognos, kommer det genomsnittliga antalet jobb i Sverige att vara lägre nästa år än i år. Mot denna bakgrund finns det anledning att ta fasta på alla positiva förslag i dokumentet. Under mötet, vid lunchtid, kom statssekreterare Gunnar Lund - vår EU-förhandlare - ut och sade att statsministern kämpade emot skrivningar om skattesänkningar, men när vi sedan fick se det dokument som han hade skrivit under fanns det ändå med rekommendationer om skattesänkningar på arbete och ökad flexibilitet i arbetsmarknadsreglerna. Då är det väl ändå berättigat att fråga: När statsministern under eftermiddagens lopp accepterade dessa skrivningar, vilka förslag tänkte sig då statsministern att lägga fram för Sveriges riksdag? Det här är ju inga nya saker, utan statsministern måste ha haft några tankegångar. Kommer han att lägga fram det förslag från Dan Andersson som ligger i Regeringskansliet? Får vi sänkta arbetsgivaravgifter? Får vi sänkt tjänstemoms?
Fru talman! Målet är fastlagt: halverad öppen arbetslöshet till år 2000. Det är ett mål som inte bara har hånats utan som näst intill har förklarats som fullständigt omöjligt att uppnå. Jag tror att vi kommer att nå det målet. Och det kommer vi att göra genom att antalet jobb växer i privat sektor och genom att fler svenskar erbjuds utbildning, en utbildning som är förutsättningen för att de skall kunna möta arbetsmarknaden i framtiden. Sverige är ett modernt land. Vi har en högre sysselsättningsgrad än nästan alla länder i EU, alltså fler svenskar arbetar. Detta är en styrka som vi skall ta fasta på och använda oss av som utgångspunkt. Som jag tidigare sade till Per Unckel vägs de förslag som vi lägger fram av i sin helhet. Jag är nu glad att vi i EU är överens om att det inte skall genomföras några skattesänkningar, om de inte är finansierade och betalda. De genomförs inte om de eroderar basen för trygghetssystemen. Det är inget självändamål för någon regering att ha höga skatter, tvärtom. Men det är nödvändigt för varje regering att se till att de utgifter som den tar på sig betalas, annars straffas vi omedelbart med skyhöga räntor och fallande krona. Dessa samband har vi ju sett förut, Lars Leijonborg. Den process som sker kring bordet när man sitter och förhandlar - ger och tar - är mycket komplicerad. För min del var det viktigt att se till att handlingsfriheten behölls. Vi är öppna och nyfikna, men ställer inte något i sikte som kan äventyra det vi nu har uppnått.
Fru talman! Jag antar att statsministern är angelägen om att andra länder tar det han har uppnått kring bordet och det han själv tycker är viktigt, t.ex. ökade utbildningssatsningar, ad notam och gör någonting av det. De får inte åka hem till sina parlament och säga att de har handlingsfrihet och att de inte behöver följa det som sagts. Just för att de inte skall agera så är det angeläget att statsministern tar det han har tvingats acceptera på allvar. Vi hörde att statsministern sade att det inte finns några bevis för att det är bra att sänka skatter under förhandlingarna. Innan dagen var till ända hade han ändå satt sitt namn under ett dokument där det står att det kan vara bra att sänka skatter för att få fart på jobben. När den eftergiften gjordes - jag tycker att det var mycket bra att den gjordes - måste det ändå ha funnits en tanke om vilka konkreta förslag den kommer att resultera i i Sveriges riksdag och i detta land, där vi har ett sådant skriande behov av fler arbeten.
Fru talman! Jag trodde att Lars Leijonborg menade allvar när han sade att han hade läst dokumentet. Där framgår det tydligt att vi enats om målsättningen att låta ungdomsarbetslösa och långtidsarbetslösa gå från passiva till aktiva åtgärder, att lägga fast detta i tid och att införa ett övervakningssystem som gör att vi kommer tillbaka år efter år. Det finns också på en långa rad andra områden riktlinjer och rekommendationer av det slag som just nu förekommer på skattesidan. Jag har ingenting emot att diskutera detta - tvärtom. Jag är glad för att man i EU har den uppfattning som den svenska regeringen givit uttryck för, nämligen att sådana förslag skall vara finansierade till sista kronan och inte hota basen för välfärdssystemen när vi lyfter fram dem. Vi är öppna för ett sådant resonemang med de förutsättningar man talar om i EU. Tänk, Lars Leijonborg, om ni hade haft det stödet under er tid i regeringsställning.

Fru talman! Göran Lennmarker är en god företrädare för den dynamiska skolan. De dynamiska effekterna är personifierade i Göran Lennmarker. Klipp till med några skattesänkningar så kommer jobben, och så får vi det hela på fötter igen! Det är vad han säger. Vad jag står här och pratar om är det synsätt vi har varit hänvisade till i Sverige under några år. Vi måste först uppnå balans, och därmed skapa sådan trovärdighet på de finansiella marknaderna att räntorna faller. Därmed skapar vi sådan trovärdighet att kronan stärks. Därmed skapar vi sådan trovärdighet att inflationen kan hävas. Det är så sambanden ser ut. Det är då man kan bygga nya riktiga jobb. Den dynamiska skolan - Reagans och Thatchers stora arv i politiken - har utgått från det andra synsättet. Det har prövats och befunnits för lätt. Att en annan regering med en annan politik skulle ha åstadkommit 3-4 % lägre arbetslöshet genom stora skattesänkningar är det ingen som tror på, Göran Lennmarker. Eftersom Lennmarker har begärt ordet igen kan jag säga att det har kritiserats våldsamt att vi fick in kapitlet i fördraget. Det har framför allt från Moderaternas sida hånats som en hopplös tanke. Nu står Europa bakom, och vi sitter i toppmöte omkring sysselsättning.

Fru talman! Detta blir ett märkligt inlägg. Det kostar ingenting att sätta människor i arbete, säger Lennmarker. Varför gjorde ni inte det då? Ni hade ju chansen. Ni satt med hela ansvaret i knät och lyckades dra på er både massarbetslöshet och sönderkörda statsfinanser. Begrep ni inte då vad ni begriper i dag? Förstod ni inte redan 1993 att ni skulle ha gjort det som ni predikar 1997? Vadan denna sena insikt, Lennmarker? Jag tycker faktiskt att det är litet märkligt. Man talar om förlorad tillväxt. Lennmarker har ingen taletid kvar enligt debattreglerna, men om han hade haft det skulle han ha tagit tillfället i akt och läst upp tillväxtsiffrorna från de år då Lennmarker med hjälp av sänkta skatter försökte få fart på Sverige. Vi har gnetat och sparat. Vi kan jämföra hur det har gått. Jag är inte rädd för den jämförelsen, Lennmarker.
Fru talman! Jag tänkte börja med det som Moderaterna har varit inne på, nämligen den flexibla arbetsmarknaden. Statsministern tog just upp frågan om en flexibel europeisk arbetsmarknad. Jag vill gärna veta om man avser samma flexibla arbetsmarknad som i USA. Vad får det för konsekvenser för jämställdheten? Vi vet att man visserligen har fått fram jobb i USA, men hur ser det t.ex. ut för kvinnorna? En ensamstående kvinna i USA tvingas många gånger att ha tre jobb för att klara ekonomin och få ihop pengar till familjen. Man har i och med den flexibla lönesättningen och den flexibla arbetsmarknaden pressat ned lönerna för framför allt kvinnojobben så enormt att kvinnorna inte kan leva på sina löner. Det här visade sig också i den rapport om kvinnors arbetsmarknad i Sverige som nyligen kom. Även där kunde vi se den här tendensen, att kvinnor tvingas dubbelarbeta i större utsträckning. Man tvingas dessutom ta ökat ansvar för sina gamla, eftersom den offentliga sektorn i dag inte klarar av det. Samtidigt vet vi vilken stress man utsätts för när man är arbetslös. En annan sak som är intressant och viktigt i det här sammanhanget är sänkta arbetsgivaravgifter och möjligheten att skatteväxla genom att höja skatten på energi och miljöbelastande verksamhet. Hur ser statsministern på de här två frågorna?
Fru talman! Jag är öppen för ett resonemang om skatteväxling av det slag som Marianne Samuelsson pekar på, även om jag inte tror att det ger så stora effekter. Jag är ändå inte främmande för det som princip. Flexibilitet är ett begrepp vi slänger oss med i de här sammanhangen. Det finns en del sådana begrepp som aldrig riktigt definieras utan som används litet godtyckligt beroende på vilka värderingar talaren har. När jag talar om flexibilitet menar jag något annat än vad exempelvis en moderat eller en amerikan menar. Vad jag menar är att vi skall stärka individen, så att kvinnan eller mannen har förmågan och möjligheten att ta ett nytt jobb när den möjligheten dyker upp. Då handlar det mer om att ständigt utveckla individen, ständigt ge chans till ny kunskap, ny kompetensutveckling, ständigt ge den stimulans som ligger i att du just genom att du har blivit starkare vågar ta språnget. Där ligger flexibiliteten i vad vi skulle kunna kalla ett mer traditionellt nordeuropeiskt - och inte minst svenskt - perspektiv. Det här uttrycks också i EU. Det dokument vi nu har framför oss är inget glädjens dokument för dem som vill trycka tillbaka fackföreningar eller avreglera arbetsmarknaden. Det bygger på en anständig behandling av dem som har ett jobb och en koncentration på dem som skall in på arbetsmarknaden och få ett jobb. Jag tror att det var den luxemburgske kristdemokraten Juncker som när han var här i somras sade att sysselsättningstoppmötet inte skulle bli något slags avregleringsmöte om den europeiska arbetsmarknaden. Jag tycker att det är bra att han har hållit sig till det. Jag varnar för att bara gå på uttrycket flexibel. Det kan betyda så mycket. För mig innebär flexibilitet att man stärker individen, så att han eller hon förmår och vågar. För andra innebär det att man tar bort skydd, så att stressen på den enskilde ökar. Det tror inte jag på.
Fru talman! Tack, statsministern, för svaret om vad som menas med flexibilitet och flexibel. Jag håller helt med statsministern på den punkten. Jag gläder mig också åt att vi kanske kan starta en dialog kring skatteväxlingsfrågorna, utifrån att vi som nästa punkt på dagordningen skall få information från regeringen om klimatmötet. Det här är oerhört viktiga delar. Kan man kombinera en förbättrad miljö med fler jobb är det oerhört viktigt. Frågan om arbetsgivaravgifterna är intressant. Jag träffade nyligen en ungdom som gick på a-kassa. Han berättade för mig att han hade fått erbjudande om ett säljjobb och att han tyckte att det lät väldigt intressant. Men när han räknade på vilka konsekvenser jobbet skulle få på hans nuvarande ekonomiska situation visade det sig att han skulle få mindre kvar när han hade betalt arbetsgivaravgift och löneskatt. Han tackade därför nej. Samhällsekonomiskt blir det här ju inte särskilt bra. Vi fortsätter att betala kostnaden för hans arbetslöshet, och vi får inte in någonting.
Fru talman! Tackade han nej till ett jobb skall han självfallet inte heller ha någon a-kassa. Det är viktigt att komma ihåg. I övrigt gläds jag med Marianne Samuelsson om att vi kan ha en dialog om gröna jobb. Också detta finns med i det här dokumentet. EU är ju i den meningen också, Marianne Samuelsson, en miljöorganisation. De stora investeringssummor som finns i dokumentet kan mycket väl komma att användas för projekt med grön karaktär, inte minst för projekt som riktar in sig på infrastrukturen, bl.a. spårbunden trafik. Jag vill alltså påstå att dokumentet innehåller mycket för oss som står för ett ekologiskt uthålligt Sverige. Inte minst våra danska vänner är oerhört pådrivande i det arbete, och det är skoj för oss att ha den axeln, det samarbetet. Där finns i det här sammanhanget en del att glädja sig åt.
Tack, fru talman, och tack till statsministern för redogörelsen! Vi kristdemokrater i Sverige såväl som i Europa är väldigt tacksamma och glada för att man nu fokuserar och mobiliserar kring arbetslösheten också på Europanivå. Min fråga till statsministern riktar in sig på återrapporteringen och hur den kommer att gå till. Det kommer ju att dras upp riktlinjer som man tycker är lämpliga att pröva i de olika länderna. Sedan kommer varje land att välja sitt koncept. Jag har full förståelse för att det kan se litet olika ut beroende på utgångspunkten i respektive nation. Konceptet kan också påverkas av den sittande regeringen, politiska, ideologiska och andra överväganden. När nationen har valt sitt koncept och sedan så småningom återrapporterar till kommissionen, skall man då endast återrapportera det man själv har valt ut, eller skall också de andra områdena återrapporteras och motiveras? Det är min fråga.
Fru talman! Jag tror att vi i vår rapport skall redovisa vilka bitar vi har tagit till oss och varför vi inte har tagit till oss av andra, att vi alltså på så sätt skall motivera det vi har gjort. Låt mig ändå på den punkten uttrycka en viss osäkerhet. Jag är inte exakt säker på formuleringen, men jag tror att det är så. Jag har sett konvergensprogrammen som en förebild. De har varit bra. De har så att säga samlat ihop en nationell politik, och de har paketerats så att de har varit läsbara inte bara för byråkrater utan också för vanligt folk. De har sänts till Bryssel, översatts och jämförts. Det har varit en väldig kraft i den processen. Om vi väljer att av vissa skäl inte ta med något, tycker jag att vi kan redovisa det. Sedan kan vi ta en debatt med andra som tagit med just det. Då kanske det visar sig att vi inte har tänkt rätt i alla delar - det vore ju konstigt. Andra har litet andra infallsvinklar, som vi nog kan ta till oss. Jag tror på den processen, den är vettig till sin karaktär. Den förenar europeisk samverkan med nationell självständighet, vilket jag tycker är viktigt att komma ihåg.
Fru talman! Jag tackar för den uppriktighet som statsministern visar inför hela bandet av åtgärder. Jag tror att det är viktigt. Skulle varje nation enbart välja ut sina speciella önskemål fick vi inte någon större skillnad i jämförelse med dagsläget. Så sker ju också i dag. Genom att vara öppna för de andra åtgärderna och ta till oss den erfarenheten kan vi få en större mobilisering i Europa. Om statsministern har den öppenheten är vi väldigt glada. Tack!

Fru talman! Inför det här toppmötet försökte Göran Persson anlägga en hög profil - märk väl: inrikespolitiskt om än inte utrikespolitiskt. Han menade att de mål som skulle diskuteras inte ens var särskilt radikala för Sveriges del, men detta är fullständigt felaktigt. De svenska arbetskraftskostnaderna har stigit mer än de i övriga EU-länder, Sverige har haft den största nedgången i sysselsättning i EU, och Sverige har de högsta arbetsgivaravgifterna och har höjt dem mer än något annat EU-land. Nu kommer rekommendationen att sänka arbetsgivaravgifterna och dessutom avreglera för småföretagen. Då framställs det som en framgång att det här inte var bindande. Det råder också viss förvirring. Göran Persson sökte en nödutgång och sade att det inte fanns något i toppmötets beslut som förpliktade oss att sänka arbetsgivaravgifterna. Gunnar Lund sade i stället att det är riktigt att riktlinjerna inte är bindande men att vi tar det vi åtar oss här på fullaste allvar. Då blir frågan: Kommer regeringen att följa rekommendationerna? Det är möjligt att vi inte kan få konkreta besked om exakt hur, men kommer man att följa dem? Vill man följa dem? Kommer man att sänka arbetsgivaravgifterna och avreglera för småföretagen? Statsministern sade också att det i EU nu äntligen har kommit hinder mot att göra ofinansierade skattesänkningar som ger underbalansering - som om detta skulle vara något nytt! Jag kanske får påminna statsministern om de s.k. konvergenskriterierna med hinder för underbalansering. När, statsministern, har EU uppmanat till annat än finansierade skattesänkningar? Slutligen: Är det inte en samordning som Socialdemokraterna har sökt på sysselsättningspolitikens område? Hur kommer det sig då att man ägnar år efter år åt att försöka komma undan den samordning som faktiskt finns? Ta t.ex. Essenpunkterna. Ta det som har glömts bort, nämligen rekommendationerna från toppmötet i Amsterdam i somras där man erinrade om Essenpunkterna och också gick vidare. Eller ta det här toppmötet. Inte vid något tillfälle har man visat minsta vilja att följa dessa rekommendationer. Kommer ni att följa er egen politik, statsministern?
Fru talman! Man följer alltid sin egen politik, Sten Tolgfors. Det är inte så svårt att förstå. Sten Tolgfors räknar upp de problem Sverige nu har. Vi har en del bekymmer. Vi ligger högt i skatteuttag - visst gör vi det. Vi har å andra sidan en stor gemensam sektor som folk tycker bra om. Trycket i dag ligger ju inte precis på att vi skall minska resurserna till vården, skolan och omsorgen. Det är bara Moderaterna som vill det. I övrigt är landet samlat bakom mer resurser till detta. Men i uppräkningen glömdes det vanliga från Moderaternas sida. Vi hade ju också Europas högsta budgetunderskott, Europas högsta räntor, Europas snabbast växande statsskuld, Europas snabbast växande arbetslöshet och urusla tillväxtsiffror. Det glömdes bort i uppräkningen. Och det bör nog tas in för att det skall vara rättvist. Nu diskuterar man skattesänkningar i det EU som Moderaterna alltid har lyft fram som ett EU som skulle stå för moderat politik - de ni kände i EU har ju fått avgå, i alla fall många av dem, men okej. Men inte var det väl moderat politik, Sten Tolgfors, att skattesänkningar för att klara jobb skulle finansieras? I så fall, om det var tanken, varför genomförde ni inte detta? Dessutom måste jag säga, eftersom Sten Tolgfors läste upp sin färdiga fråga: Ta gärna vid där Lennmarker inte fick ta vid. Är det bra att vi har fått ett särskilt kapitel om sysselsättningen i fördraget? Är ni moderater glada för det? Det vore intressant att veta.
Fru talman! Jag är medveten om att statsministern agerar som om han vore här för att granska oppositionen och riksdagen och inte tvärtom. Det här är en frågestund där riksdagen skall tala med statsministern om hans agerande på ett toppmöte där han har representerat Sverige. Jag tror att statsministern gärna skulle jaga MUF för vad den borgerliga regeringen gjorde. Men nu handlar det inte om det. Det handlar om statsministerns agerande. Den gemensamma valutan ses i snart sagt alla EU länder som en central del av en strategi för att öka tillväxten och sänka arbetslösheten. I resolutionen från toppmötet i Amsterdam sade man följande: "EMU samt stabilitets och tillväxtpakten kommer att stärka den inre marknaden och främja en ickeinflationsdrivande, makroekonomisk miljö med låga räntor, och därigenom kommer förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen att öka." Det här toppmötet var Persson med på. Men vilken politik driver han i Sverige? Han sade i samband med det toppmöte som nyss har varit: Jag tror att opinionen kommer att förbättras när den ekonomiska situationen gör det. Han talade då om EMU. Förbättras, får vi nu höra. Det innebär alltså att Persson plötsligt tycker att det är en förbättring om svenska folket blir för EMU. Då skulle det vara intressant att höra hans eget ställningstagande. Inte minst skulle det vara intressant att höra vilket ledarskap han är beredd att visa för att leda in Sverige i EMU. Vi går ju nu en annan väg än Finland, som har tagit tag i så många av de problem som den här regeringen har underlåtit att ta tag i. Men min fråga kvarstår: Är statsministern beredd att följa de rekommendationer som han själv har varit med om att fatta beslut om? Det är tyvärr inte en självklarhet för den här regeringen att följa sin egen politik, i alla fall inte den som bedrivs utomlands. Denna skiljer sig nämligen icke obetydligt från den som bedrivs i Sverige.
Fru talman! Återigen säger jag till Sten Tolgfors: Läs dokumentet! Där finns alla de vanliga formuleringarna - att man skall genomföra politiken när den passar, där den är lämplig, och det är upp till de nationella parlamenten att avgöra. Sten Tolgfors skall inte tro att vi sitter i Bryssel eller Luxemburg och lägger fast ett dokument som tvingar t.ex. Tyskland att bedriva en viss politik. Subsidiaritet heter det i EU-sammanhang. Det borde också en moderat ha lärt sig vid det här laget. Centralstyrningens tid, i den meningen, är faktiskt förbi. Att göra ett stort nummer av att detta dokument innehåller olika inslag som Moderaterna skulle kunna ta som intäkt för sin politik är att fullständigt ha missförstått dokumentet. Dokumentet är ett uttryck för riktlinjer och rekommendationer som nu skall följas upp i respektive land, utifrån varje lands särskilda förutsättningar. Det står i dokumentet. Allt annat som ingång i den här debatten känns litet märkligt. Jag skall inte jaga Tolgfors mer. Det är inte min mening att vara elak mot honom. Vad jag är spänd på, nu när vi har fått det här kapitlet i fördraget, är om någon moderat kunde säga "vi tycker så hemskt illa om det" eller "det här är något som vi gläds åt" i stället för att komma med moralkakor och tala om för mig vad jag får säga och inte får säga från talarstolen. Det är trots allt ett fritt tankeutbyte i Sveriges riksdag - också för en statsministers del. Vi har gjort en hel del i Sverige för att förbättra för de små företagen. Det tänker vi fortsätta med. Där har vi stöd från Europa. Vi har gjort en hel del när det gäller skattefrågor. Det tänker vi fortsätta med - men utan att äventyra basen för välfärden.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Göran Persson för informationen. Det är glädjande att resultatet av Sveriges ansträngning att lyfta upp sysselsättningen som en viktig uppgift för EU har vunnit sådan uppslutning som vi nu kan se. Olyckskorparna fick fel. De som försökte förlöjliga initiativet inrikespolitiskt missbedömde den svenska förmågan, utövad av en socialdemokratisk regering. Jag måste nog ändå konstatera att det skiner igenom en del misslynthet på sina håll över det mycket framgångsrika arbetet. Jag går sedan över till min frågeställning. Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden och den höga arbetslösheten för funktionshindrade är en del av de frågor som har tagits upp i det här sammanhanget. Här skall varje nation finna sina lösningar, och vi har en hel del på gång i Sverige på det området. Men för funktionshindrade finns det särskilda saker som måste hanteras, och det innebär att man i vissa avseenden måste hitta gemensamma lösningar över nationsgränserna för att funktionshindrade skall kunna röra sig över gränserna och söka jobb i olika länder. Jag vill därför fråga statsministern om det i diskussionerna har förekommit resonemang om gemensamma idéer, eller om att ta fram gemensamma idéer i medlemsländerna, för att möta just det här behovet.
Fru talman! Det har jag ingen insikt om. När det gäller de funktionshindrades plats på arbetsmarknaden har Sverige, och även Danmark och Nederländerna, varit långt framme. Jag vet inte exakt vilka resonemang som har förts mellan Arbetsmarknadsdepartementet och motparterna i andra länder. Jag tycker dock att det här gärna kan bli ett svenskt profilområde och att vi kan ha höga ambitioner att sprida kunskap om det vi har gjort i Sverige. Ta exempelvis Samhall, som ju är en fantastisk verksamhet mitt i skärningspunkten mellan det som handlar om stöd, ibland t.o.m. vård och terapi, och - faktiskt - konkurrensutsatt produktion. Det är oerhört framgångsrikt och intressant, och det finns få motsvarigheter internationellt. Det är klart att vi kan lyfta ut sådant. Det vill jag gärna medverka till.
Fru talman! Jag tar det statsministern säger till intäkt för att han också är beredd att ta med sig den här frågan i det fortsatta arbetet och att se till att den här delen inte kommer åt sidan i de gemensamma överläggningar som kommer att ske mellan medlemsländerna på det här området.

Fru talman! Det är klart att vi skall ta med oss den saken, gärna i dialog med intresserade i Sveriges riksdag, som Hans Karlsson och andra. Självklart! Jag kan också, apropå Hans Karlssons första inlägg, säga att det är klart att man kan glädja sig åt att vi nu har fått den här framgången. Den är också ute i Europa klart förknippad med de nordiska ländernas ansträngningar. Det är ett bra uttryck för vad vi kan uträtta inom Europeiska gemenskapen. Därmed inte sagt att vi skall vara nöjda. Tvärtom, det finns naturligtvis fortfarande anledning att i många sammanhang vara kritisk och att driva på. Men det går att påverka. Det går att åstadkomma resultat. Det känns bra, särskilt som Europa faktiskt går i mer socialdemokratisk och socialliberal riktning. Det är inget tokigt utgångsläge inför sekelskiftet.

Fru talman! Det var som jag sade. Jag är inte nöjd med det här. Det vore dumt att påstå. Jag har heller aldrig gjort någon hemlighet av att jag tyckte att kommissionens papper var bättre. Hade vi fått bestämma själva hade vi naturligtvis i stort sett antagit kommissionens papper. Det fanns några inslag som jag inte tyckte var så bra, men i huvudsak var det ett mycket svenskt dokument. När det väl träffar andra politiska krafter i Europa, som har andra värderingar, späds det ut något. Men det råder inget tvivel om att det är ett steg i rätt riktning. Det kunde har varit längre. Det kunde ha gått fortare. Men det är definitivt åt rätt håll.

Fru talman! Var jag står i den frågan tror jag har framgått av debatten tidigare i dag. När vi tittar på Europa ser vi att det fortfarande finns olika nationella traditioner. En del vill inte alls gå åt det här hållet. Andra vill gå längre. Sedan hittar man en kompromiss. Det är inget som hindrar att vi i Sverige utifrån dessa utgångspunkter nu ger detta en radikal innebörd, en tydlig riktning och visar andra att man kan gå snabbare fram. Så här gjorde vi med riktlinjerna från Luxemburg. Det här åstadkom vi. Den här ansatsen tog vi. I det sammanhanget tycker jag att jag har stöd från det resonemang vi förde i Luxemburg. Mot den bakgrunden känns det som en framgång. Ändå är man inte nöjd. Det ligger i den demokratiske reformistens natur att ständigt vara på väg mot någonting nytt.

Fru talman! Jag vill också tacka för informationen. Jag har lyssnat med stort intresse. Jag trodde inte att jag skulle gå in i den här diskussionen med någon kommentar, men jag kunde faktiskt inte låta bli, även om det fördröjer miljödiskussionen. Det är ju synd. Först vill jag tacka för synpunkterna när det gäller öppenheten för skatteväxling. Det är viktigt. Jag har heller inga problem med resonemangen kring flexibiliteten på arbetsmarknaden. Där delar jag självklart uppfattningen att det är synd att det finns så många definitioner samtidigt. Jag tror att det är viktigt att sådana här debatter förs. Här blir det plötsligt alldeles tydligt hur det som finns i EU kan vara helt okej men när det finns i Sverige är det fel. Exempel 1: Utbildning i EU är okej, utbildning i Sverige är manipulering av arbetsmarknadsstatistik. Exempel 2: Konvergenskrav i EU, dvs. finansiering av det man bekostar, är helt okej. Finansiering i Sverige är inte okej. Exempel 3: Sysselsättning är bra när EU samlas kring det. Men det var dåligt som svenskt förslag från början. Vi har tillhört dem som har stött det här från början. Därför finns det en viss konsekvens i detta. Jag vill inte förlänga den här diskussionen. Men jag kan inte låta bli att göra de här kommentarerna. Dessutom tycker jag att statsministern är för blygsam på en punkt. Vi har faktiskt sänkt arbetsgivaravgifterna, med störst betydelse för småföretagen. Vi har skött det på ett sådant sätt att det också har varit finansierat och alltså inte har lett till högre räntor och sänkt kronkurs som man i annat fall hade kunnat befara.
Fru talman! Det sista Olof Johansson sade är också ett bra uttryck för att man kan lyssna på varandra. Det är väl ingen hemlighet att det är Centerpartiet som har drivit på när det gällt sänkta arbetsgivaravgifter för mindre företag. Vi har tagit till oss argumenten, och gemensamt har vi hittat en ansvarsfull finansiering. Samma förhållningssätt skall vi naturligtvis också ha mot Europa. Där finns det andra idéer och andra uppslag som kan tjäna som stimulans för en process. Vi går in öppet och frimodigt i detta med det självförtroende den har som faktiskt har klarat av att få ordning i det egna huset. Nu är vi öppna för förändringar. Olof Johanssons jämförelser mellan vad som går i Sverige och vad som går i EU är faktiskt en ganska god pedagogisk beskrivning av politikens skiftande natur, beroende på vilken scen man väljer. Jag skall faktiskt komma ihåg den uppräkningen. Den kan användas i andra sammanhang också. Tack för den!

Fru talman! På måndag inleds i Kyoto det tredje partsmötet om klimatkonventionen. Det är ett av de viktigaste internationella miljömötena på länge. Hotet mot klimatet kan betraktas som själva urtypen för ett globalt miljöhot. Växthuseffekten är långsiktig och fortfarande ganska diffus i sina effekter. Men de åtgärder som måste vidtas är snabba och konkreta. Dessutom berör åtgärderna centrala sektorer som energi och transporter. Det handlar om att tillämpa försiktighetsprincipen. Vi kan i dag konstatera att det finns allt större enighet om den vetenskapliga analys som gjorts av PCC där professor Bert Bolin tills helt nyligen har varit ordförande. Men det är stora ekonomiska intressen som berörs, och det är tydligt att det inte finns några enkla lösningar på de frågor som skall förhandlas i Kyoto. Bakgrunden till förhandlingen är att klimatkonventionen som undertecknades i Rio 1992 endast innehåller åtaganden som sträcker sig fram till år 2000. Därför beslöts vid det första partsmötet i Berlin i april 1995 att man skulle inleda förhandlingar med sikte på att komma överens om framtida minskningar av utsläppen, främst koldioxid, vid det tredje partsmötet i Kyoto. De tidsramar som nämndes i det s.k. Berlinmandatet var 2005, 2010 och 2020. Dessutom fastslogs att man i denna omgång inte skulle ställa krav på kvantitativa åtaganden av u-länderna. Förhandlingarna om Berlinmandatet har förts i en särskild ad hoc-grupp. Men vi kan i dag konstatera att de avgörande frågorna hittills inte har kunnat lösas. Därför blir Kyotomötet avgörande för den fortsatta processen. Vilka är då huvudproblemen? För det första är parterna oeniga om hur stora åtaganden som skall göras. EU har lämnat ett förhandlingsbud på 15 % sänkning av utsläpp till år 2010 baserat på 1990 års nivåer. Unionens position är byggd på konventionens föreskrift om att parterna individuellt eller tillsammans skall genomföra åtgärder. Det är en komplicerad juridisk process att skapa en sådan s.k. bubbla, men det finns många fördelar. Bubblan medger en differentiering mellan medlemsländernas åtaganden. Men den är också baserad på att unionen är kapabel att genomföra i vissa avseenden gemensam politik för att garantera tyngden i förhandlingsbudet. EU är också part i konventionen. Andra OECD-länder har reagerat ganska negativt på EU:s bud. Man har angripit EU både för att ha lagt budet för högt och för att själv genomföra differentiering utan att detta är tillåtet för alla andra länder. Australien, Norge och Japan menar att olika former av differentiering borde tillåtas inom hela OECD USA accepterar tanken på lika åtaganden från alla OECD-parter, men föreslår i stället stabilisering på 1990 års nivå till år 2010. EU har för sin del avvisat det amerikanska budet som helt otillräckligt. Man skall komma ihåg att USA har ungefär tre gånger så höga utsläpp som t.ex. Sverige. För det andra aktualiserar den amerikanska positionen ett antal andra problem. USA anser inte att man skall behöva komma överens om särskilda åtgärder eller metoder för att få ned utsläppen. Varje tanke på harmonisering av regleringar eller på att använda ekonomiska styrmedel avvisas. Det måste vara varje nations ensak. EU:s ser sådana åtgärder som centrala. För Sveriges del har det varit självklart att det inte räcker att lägga fast mål. De är viktiga. Men det krävs också gemensamma åtgärder för att uppnå målen. Vi kan se att hittills har i princip alla industriländer misslyckats i att stabilisera koldioxidutsläppen. De har i stället ökat i nästan alla industriländer. Det visar att vi inte bara kan diskutera mål, utan att vi också måste diskutera medel. Från amerikansk sida ser man det också som centralt att söka maximal flexibilitet när det gäller att nå de uppsatta målen. Man anser det viktigt att i största möjliga utsträckning få räkna av sänkor, dvs. det upptag av kol som sker i växande skog. Man ser det också som absolut centralt att få möjlighet till handel med utsläppsrättigheter, eller s.k. gemensamt genomförande. Det innebär att man kan få tillgodoräkna sig åtgärder som finansieras i andra länder, t.ex. i de forna socialistländerna. EU har för sin del inte ställt sig avvisande till dessa metoder men har understrukit att de inte får komma i stället för konkreta insatser för att minska utsläppen. Handel med utsläppsrättigheter kan däremot öppna möjligheter att på ett konstruktivt sätt använda marknadskrafterna för att bekämpa växthuseffekten. Men de måste kombineras med konkreta insatser för att minska utsläppen hos alla parter. På alla dessa punkter, inte minst när det gäller sänkorna, behövs fortsatt utredningsarbete och fortsatta förhandlingar. För det tredje finns det ett knippe av problem som gäller u-länderna. USA hävdar att man redan nu måste få någon form av konkreta åtaganden från centrala uländers sida. 77-gruppen, med stöd av EU, anser med rätta att Berlinmandatet självt inte innebär sådana krav. Däremot blir insatser från de stora u-länderna naturligtvis nödvändiga i ett längre perspektiv. Men detta kan inte fastställas nu utan bör tillgodoses i fortsatta förhandlingar efter Kyoto, eventuellt i form av något som kunde bli ett Kyotomandat. U-länderna å sin sida ställer också krav på ökade biståndsinsatser, exempelvis för teknologiöverföring. U-länderna är generellt misstänksamma, särskilt mot bakgrund av ställningstaganden i den amerikanska kongressen. Förhoppningsvis kan EU här överbrygga motsättningar och verka för kompromisser. Fru talman! Det finns klara risker för att Kyotomötet inte kommer att ge något bra resultat. Vid sidan av problemens väldiga komplexitet finns det anledning att vara bekymrad över att de viktigaste aktörerna i förhandlingen alla verkar ha ganska låsta positioner. EU har haft ett stort engagemang och aktivt och offensivt drivit på klimatfrågorna. Det har varit glädjande att följa EU-arbetet. Utan EU-engagemanget hade Kyotomötet haft en ännu mer osäker framtid. När den svenska delegationen reser till Kyoto är det för att inom EU:s ram på alla sätt verka för att vi får en överenskommelse och ett så starkt Kyotoprotokoll som möjligt och ett Kyotomandat för fortsatta förhandlingar kring de frågetecken som finns kvar.

Fru talman! Jag är övertygad om att både miljöministern, jag och alla andra som sitter här i kammaren anser det mycket angeläget att Sverige kan lämna ett kraftfullt bidrag till ansträngningarna att nå en hållbar utveckling för världens klimat. I den här frågan har vi i allra högsta grad den svenska opinionen med oss. En alldeles nyligen publicerad opinionsundersökning visar att klimatfrågan rankas som den viktigaste miljöfrågan av inte mindre än 73 % av svenskarna, medan kärnkraftsfrågan stöds av 12 %. Det är viktigt att den svenska delegationen har rejält med råg i ryggen och kan visa på positiva resultat från Sverige. Den del i frågan som i första hand faller på vårt ansvar är att Sverige skall uppnå det klimatmål som riksdagen satte upp efter Riokonferensen. Anser miljöministern att den beslutade kärnkraftsavvecklingen underlättar eller försvårar Sveriges möjligheter att uppfylla riksdagens klimatmål? Anser miljöministern att en stor fossilgasledning från Finland, via Gävle, Stockholm, Södertälje, Norrköping, Linköping, Jönköping osv. söderut till Tyskland och med anknytning till det norska gassystemet västerut, skulle underlätta eller försvåra för Sverige att uppfylla riksdagens klimatmål?
Fru talman! Jag kan svara ganska kort på frågorna. Jag anser att den beslutade kärnkraftsavvecklingen varken försvårar eller underlättar genomförandet av klimatmålet. Avvecklingen av Barsebäck skall genomföras med energieffektivisering och förnyelsebara bränslen och inte påverka klimatmålet. Vi skall inte ha en storskalig användning av naturgaser i Sverige. Däremot är det bra med ett samarbete runt Östersjön för att minska kolanvändningen i länder som Polen, Tyskland m.fl. som i dag har alldeles för höga koldioxidutsläpp på grund av kolanvändningen. Därför är det bra om man med ett samarbete i Nordeuropa kan minska användningen av kol och i stället öka naturgasanvändningen i dessa länder.
Fru talman! Jag konstaterar att miljöministerns syn på kärnkraftsavvecklingen inte stämmer överens med EU-parlamentets syn. Där har man nyligen konstaterat att kärnkraften under rådande omständigheter spelar en nyttig roll när det gäller att minska världens beroende av fossila bränslen. Man har också gjort en uppskattning att dagens kärnkraft förhindrar utsläpp av 2,3 miljarder ton koldioxid per år eller 10 % av de totala utsläppen i världen. På den andra punkten är jag mycket glad över ministerns ståndpunkt att vi inte skall använda någon fossilgas i Sverige. Jag delar helt ministerns syn på behovet av att byta ut smutsig kol mot fossilgas söder om Östersjön och öster om Östersjön. Men det innebär att vi inte behöver använda den i Sverige. Jag hoppas att ministern gör ett kraftfullt uttalande om detta, ju förr dess bättre. Dessa planer fortskrider snabbt.
Fru talman! Jag vill bara konstatera om den fråga vi var oense om, nämligen kärnkraften, att EU parlamentet visserligen har diskuterat frågan. Dels fanns det en annan uppfattning i det utskott som hade förberett omröstningen, dels var rösterna i omröstningen mycket nära varandra. EU-parlamentet är inte något övertygande stöd för kärnkraften.
Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för informationen. Den var värdefull. Vi kan konstatera att Sverige har en god tradition när det gäller att delta i den här formen av konferenser och övergripande miljödiskussioner. Vi ser samtidigt att växthuseffekten är den absolut viktigaste miljöfrågan världen över. Utvecklingen när det gäller användningen av fossila bränslen är katastrofal med en mycket kraftigt stigande förbrukning av fossila bränslen. Detta sker på två områden. Dels när det gäller energin, dels när det gäller transporter. Sverige har haft och har en god tradition i den här frågan. Vi har lyckats bra med att minska koldioxidutsläppen. Nu lyckas vi inte så bra längre. Jag vill med anledning av de två målen i Sveriges riksdag och i EU ställa en fråga till miljöministern. Vi skall enligt Sveriges riksdag försöka behålla 1990 års nivå. Men enligt EU får vi öka koldioxidutsläppen med ytterligare 5 %. Jag vet att man inom EU förhandlar inom ramen för den bubbla som miljöministern talade om. Det tycker jag är bra. Det är också alldeles uppenbart att man kommer att analysera de olika ländernas ställningstagande i dessa frågor. Då är min fråga: Hur skall miljöministern utifrån den positiva tradition som Sverige tidigare har haft när det gäller växthuseffekten kunna förklara för de andra länderna, bl.a. 77-gruppen, att vi nu helt plötsligt behöver öka våra koldioxidutsläpp just inom ramen för de EU-förhandlingar som är basen för hela Europas diskussion i Kyoto? Det är ändå ett faktum. Avslutningsvis vill jag konstatera att det har visat sig att EU är väldigt bra för miljön eftersom man ändå har kunnat enas om gemensamma målsättningar vid förhandlingarna i Kyoto.
Fru talman! Först och främst vill jag konstatera att riksdagens klimatmål ligger fast. Målet för den svenska klimatpolitiken är att vi skall stabilisera utsläppen till år 2000 för att därefter minska dem. Det ligger fast. Det är inte heller något problem för Sverige när vi träffar andra länder att förklara Sveriges situation. Andra länder har tvärtom anledning att med viss beundran titta på Sverige. Sverige har bland de lägsta koldioxidutsläppen bland alla OECD-länder, Sverige är det enda land som har infört kraftiga ekonomiska styrmedel, och Sverige har den högsta andelen förnyelsebara bränslen i OECD.
Fru talman! Jag tror säkerligen att många länder respekterar Sveriges miljöpolitik. Det har gällt hitintills, när vi har lyckats att begränsa utsläppen. Men tyvärr är vi nu på väg åt fel håll. Det måste väl ändå vara väldigt svårt för miljöministern att förklara i Kyoto att i Sverige har vi en målsättning, men inom ramen för det paraply som är grunden för Europas ställningstagande vid denna stora konferens har Sverige en annan målsättning. Det går inte att bortförklara. Det är ändå inom ramen för det paraplyt som hela förhandlingsarbetet skall föras i Kyoto. Det måste vara ett dilemma. Vad vi är oroliga för är att Sveriges trovärdighet skadas när det gäller hela frågan om växthuseffekten. Sedan kan inte miljöministern förneka att det finns ett klart samband mellan vilken energiproduktion länderna har och möjligheterna att klara koldioxidmålet.
Fru talman! Man skall komma ihåg att den bördefördelning som har gjorts i EU är preliminär. Det är ett förslag av ordföranden. Man har utgått från länders energiproduktion, industriproduktion och vilket percapita-utsläpp man har. I korthet går EU-ordförandens förslag ut på att länder med hög kolanvändning skall göra kraftiga reduktioner. Länder som inte har hög kolanvändning behöver inte göra kraftiga reduktioner. I vissa fall har man även tillåtit ökning, som t.ex. i Sveriges fall. Efter Kyoto kommer vi tillbaka för att diskutera en slutlig bördefördelning och vad Sveriges åtagande då skall bli. Regeringen kommer också tillbaka till den svenska riksdagen med möjlighet för den svenska riksdagen att fastställa ett nytt klimatmål. Sedan är det viktigt att komma ihåg att problemet i dag egentligen inte är att vi inte har haft tillräckligt ambitiösa mål. Problemet är att vi inte har levt upp till dem. Det är riktigt att Sverige har ökat sina utsläpp. Men tyvärr har i princip alla industriländer gjort samma sak. I princip alla industriländer har ökat sina utsläpp under 90-talet i stället för att begränsa dem. Det visar att vi inte bara kan sätta upp mål. Vi måste också lägga fast vilka medel vi skall använda. Det förvånar mig att Moderaterna så gärna vill ha mål när det gäller klimatpolitiken men inte ställer upp på något av de medel som finns till förfogande, t.ex.
Fru talman! Också jag vill tacka för informationen. Det är Miljöpartiets uppfattning, och också enligt myndigheters prognoser och uträkningar, att det är trafiken som står för de stora koldioxidutsläppen i Sverige. Vi kan konstatera att den strategi som regeringen och riksdagen hittills har haft för att sänka koldioxidutsläppen för att nå upp till målen inte har fungerat. Miljöministern säger att riksdagens koldioxidmål ligger fast. Miljöministern för ursäkta, men det låter litet tomt och ihåligt. Vi vet allesammans att vi inte kommer att klara det. Det är bara tre år kvar. I stället har vi det nya budet från EU:s klimatkonferens och de förhandlingar som nu kommer att ske i Kyoto. Vilken strategi har Sverige inom EU och på mötet för att motverka att detta blir ytterligare ett möte där man skjuter upp målsättningen och än en gång smiter ifrån ambitionen att minska koldioxidutsläppen? Om det inte går att närma parterna till varandra, hur kommer Sverige då att ställa sig? Kommer man att sänka sina krav betydligt för att nå en uppgörelse, eller kommer man inte att nå en uppgörelse? Vad kommer i så fall att hända med den internationella klimatpolitiken?
Fru talman! Det är svårt att precisera vad som kan tänkas hända i Kyoto. Det är också litet farligt att inför en förhandling i förväg tala om vad man gör ifall motståndarsidan är väldigt aktiv. Det är både Sveriges och EU:s bestämda uppfattning att vi måste få till stånd ett bindande protokoll i Kyoto. Målet för EU är att vi skall få minus 15 % av alla parter, dvs. EU, USA, Australien och andra parter. Därutöver skall vi fortsätta att förhandla kring alla de frågor som jag tog upp tidigare. Om förhandlingarna kring de olika frågor som gäller u-ländernas deltagande, sänkor, handel med utsläppsrättighet m.m. skall vara meningsfulla måste vi först komma överens i Kyoto om att verkligen få reduktioner från alla parter.
Fru talman! Anledningen till min fråga var att det inte finns någonting i dagsläget som ger mig, Miljöpartiet eller andra människor som bryr sig om detta något hopp. Det finns ingenting som pekar på att man kommer att kunna bekämpa koldioxidutsläppen i ett globalt perspektiv. Vartenda möte som har varit har lett till förskjutningar. De strategier som man hittills har haft har misslyckats i absolut majoritet av fallen inom OECD länderna. Inte minst i Sverige där vi har en ökning. Låt oss säga 8 %, låt oss säga 15 %. Det har ökat. Vi har misslyckats.
Fru talman! Jag kan tyvärr instämma i att industriländerna har misslyckats när det gäller att stabilisera sina koldioxidutsläpp. Men man skall ändå vara medveten om att trots ökningarna har alla industriländer nu, till skillnad från vad som var fallet bara för några år sedan, insett problemet, accepterat problemet och börjat diskutera vad man skall göra åt det. Det är faktiskt det första som är nödvändigt och viktigt. Nästan alla har nu kommit till det viktiga avgörandet att det inte räcker att fastlägga målet, man måste också börja diskutera medlen. Det är därför det svenska exemplet med koldioxidskatt väcker stort intresse i andra länder. Vi ser alltfler länder som inser att man måste börja använda ekonomiska åtgärder. Jag vågar inte i dag garantera att vi får framgång på Kyotomötet, men jag hoppas och tror att vi kommer att klara att få ett protokoll på Kyotomötet.
Fru talman! Tack för informationen. Den är i och för sig inte bara rosenskimrande. Den har ett och annat svart problem, dvs. de fossila bränslena i första hand. Jag noterar av inläggen, för det här är snarast en kommentar, att miljöministern i den här församlingen har ett utomordentligt starkt stöd för mer effektivisering, mer sparande, hushållning - i annat fall kan man inte angripa det här problemet på ett effektivt sätt - och mer förnybart. Det handlar både om energi och transportsektorn. Denna slutsats måste man dra av de inlägg som varit. Jag tycker att det är viktigt att varna för att koppla loss helhetssynen, dvs. de som bara talar om CO2 utsläppen å ena sidan och å andra sidan har glömt kärnkraftens avfall. Det är viktigt att man i Kyoto också gör den markeringen. Det är ju inte alla som har varit lika kloka som Sverige och sagt att kärnkraften skall avvecklas. Det finns de som fortfarande hoppas på att kunna producera ännu mer klyvbart avfall. Till sist vill jag säga att det är bra att målet ligger fast. Vi har 9 miljarder i energiomställningsprogrammet i överenskommelsen som vi kan använda. Och jag utgår från att de lobbykampanjer som nu pågår mot KOMKOM, och en proposition till våren kommer att slå slint. Där kommer sanningens minut. Inte i den här diskussionen, utan när det gäller just det som miljöministern sade tidigare, nämligen beredskapen att anvisa medel för att stärka målen.
Fru talman! Jag kan bara instämma med Olof Johansson. Det är viktigt att vi fortsätter både med energieffektivisering och förnyelsebara bränslen om vi skall minska koldioxidutsläppen. Det är också viktigt att vi fortsätter med insatser i transportsektorn. Där tycker jag att KOMKOM gav ett bra underlag för fortsatta åtgärder. Det handlar ju både om att minska utsläppen från den tunga trafiken, och om bränslesnåla bilar m.m. för att minska utsläppen från transportsektorn. Jag kan också instämma med Olof Johansson när det gäller slutsatsen om kärnkraft. Ibland blir det rent ut sagt litet pinsamt när hela den svenska klimatdebatten reduceras till att handla om att vara för eller emot Barsebäck. Klimatproblemet är oerhört mycket större än så.
Fru talman! Jag konstaterar att det svenska klimatmålet ligger fast. Det innehåller ju olika komponenter. Det handlar inte bara om CO2. Det handlar också om metangas och om klorföreningar som bekant. Det är den helheten man skall se på. De mest aggressiva medlen skall naturligtvis bekämpas först. Det utgår jag ifrån att vi fortfarande är överens om. EU:s koncession till Sverige behöver inte utnyttjas. Det är viktigt, som miljöministern säger, att det här är en preliminär bördefördelning, dvs. vi kommer tillbaka till helheten efter Kyoto och efter en bördefördelning. Jag vill därför ställa frågan: Vilket tidsperspektiv förutser miljöministern i den här delen? Vi behöver få en plan för hantering av klimatfrågorna efter det att Kyoto har gett sitt besked.
Fru talman! Det är riktigt att riksdagsmålet ligger fast. Vi bör inte utnyttja de 5 % som EU-ordföranden har gett Sverige i möjlighet. Vi skall diskutera detta igen inför den slutliga bördefördelningen. Jag vet inte i dag om EU kommer att diskutera den slutliga bördefördelningen redan på sammanträdet i mars eller juni, eller senare under hösten. Jag misstänker att marsmötet inte kommer att vara moget för att ta beslut om den slutliga handlingsplanen efter Kyoto, utan att det kommer att avgöras på ett senare miljöministermöte. Hur som helst kommer riksdagen att få möjlighet att diskutera detta under våren. Regeringen avser också att efter Kyoto komma tillbaka till riksdagen med nya miljömål. Däribland ett klimatmål som skall precisera Sveriges åtaganden efter år 2000.
Fru talman och Anna Lindh! Jag tycker att det var en bra information, även om många frågetecken kvarstår eftersom konferensen ännu inte har ägt rum. Det är väl ganska tydligt att det här är en av vår tids absolut största och viktigaste globala miljöfrågor. Det handlar till stor del om koldioxidutsläpp. Men det handlar, tycker jag, inte bara om klimatproblemen utan också om resursförbrukning och den rättvisa fördelningen över vår jord. Jag känner ganska stor förståelse för u-ländernas inställning i frågan, även om jag tycker att de också borde hjälpa till. Jag har egentligen fler frågor än två, men jag tänker ta två frågor nu. Eftersom det tyvärr ser ut som om mötet inte kommer att ge något positivt resultat undrar jag om man inom EU kommer att hålla fast vid sitt mål om en femtonprocentig minskning, som man föreslår inför mötet, oavsett vad mötet kommer fram till. Jag hoppas att Anna Lindh förstår frågan. Den andra frågan är litet mer konkret. Har man inom EU börjat diskutera konkreta åtgärder och vilka krav som skall ställas på medlemsländerna för att uppnå målet, så att man inte bara pratar om att man kanske behöver använda medel, utan vilka medel som skall användas för att man inte skall misslyckas igen? Koldioxidskatten har man inte lyckats så bra med hittills. Finns det andra diskussioner inom EU som Anna Lindh kan nämna?
Fru talman! Utgångspunkten har varit att EU skall påta sig 15 procents reduktion oavsett vad som sker i Kyoto. Jag kan inte garantera att det blir så. Men vi har alla förutsatt att EU skall ta på sig det. Förutom koldioxidskatten har EU diskuterat hur man arbetar med energieffektivisering, hur man kan använda t.ex. miljömärkning av energieffektiva apparater. Vi har diskuterat, och det tror jag är den viktigaste frågan, hur vi skall få den europeiska bilindustrin att tillverka bränslesnålare bilar. Där har nu Volvo och Saab åtagit sig att minska bränsleförbrukningen med 25 % till år 2005. Men den europeiska bilindustrins branschorganisationer bekämpar tyvärr fortfarande att göra detta till år 2005. Det här är något som jag tror kommer att diskuteras av oss igen redan på nästa miljöministermöte i december, nämligen hur vi skall förmå bilindustrin i hela Europa att minska bränsleförbrukningen i sina bilar.
Fru talman! Jag vet att det inom EU just nu diskuteras ett direktiv som inte ligger på Europaparlamentets bord som någon sorts färdig diskussion om just minskningen inom bilindustrin vid produktion av nya bilar. I direktivet har man gått väldigt långt. Jag tror att det ligger på 0,3 liter per mil till år 2005. Jag är inte riktigt säker på siffrorna. Det direktivet och den diskussionen skulle jag vilja att vi förde upp också på det svenska bordet, oavsett var diskussionen landar inom EU, just för att diskussionen ju ändå har påbörjats i Sverige. Det är därför väldigt viktigt att diskussionen fortsätter, trots att jag vet att lobbygrupperna i framför allt övriga EU-länder är väldigt starka.
Fru talman! Jag är litet osäker på vad det är för direktiv som Hanna Zetterberg menar, därför att kommissionen har hittills fått i uppdrag att förhandla fram ett avtal med bilindustrin om en minskning med 25 %. Det skulle då ge ett snitt för både stora och små bilar på 0,5 liter per mil till år 2005. Däremot har ännu inget beslut fattats om att införa lagregler för att tvinga bilindustrin, om man inte går med på en frivillig överenskommelse. Sverige m.fl. länder menar att vi måste ha möjligheten att stifta gemensamma lagar för bilindustrin i hela Europa ifall vi inte når en frivillig överenskommelse med bilindustrin.
Fru talman! Från 1970 till 1990 halverade vi nästintill de svenska koldioxidutsläppen. Det möjliggjordes genom utbyggnad av kärnkraften, genom energieffektivisering och genom ökad hushållning. Nu går vi inte längre före. Vi är inte längre pådrivande. Det förefaller mig som om klimatfrågan i grunden inte står särskilt högt på regeringens dagordning. Jag skulle vilja ge några exempel på detta, fru talman. I slutet av 80-talet drev vi moderater fram det första klimatpolitiska riksdagsbeslutet. Alla partier utom Socialdemokraterna ställde då upp. I mars 1995 avhölls det första partsmötet om klimatkonventionen i Berlin. Då intog Sverige en generande låg profil. Miljöministern brydde sig inte ens om att leda den svenska delegationen själv. I mars i år medverkade miljöministern till ett ministerrådsbeslut i EU som ger Sverige rätt att öka koldioxidutsläppen med 5 % fram till år 2010 i stället för att minska dem, som de flesta andra länder skall göra. I juni drev regeringen också igenom ett riksdagsbeslut om att inleda en förtida avveckling av kärnkraften, trots att det kommer att öka de årliga utsläppen av koldioxid med ett par miljoner ton. Samtidigt fattades beslut om att vi skall ge statsbidrag till villaägare som byter från elvärme till olja. I somras avhölls FN:s stora miljömöte, fem år efter Rio, i New York. 55 stats och regeringschefer deltog i mötet, men inte Göran Persson, trots att han ju annars gärna åker till just New York. För två veckor sedan talade Anna Lindh om miljöpolitik vid Nordiska rådets session i Helsingfors utan att med ett enda ord nämna klimatfrågan, trots att anförandet levererades bara en månad före Kyotomötet. Fru talman! Det klimatpolitiska beslut som fattades under Bildtregeringen 1993 är övergivet. Det är inte övergivet i ord, men det är övergivet i handling. Anna Lindhs redogörelse i dag förändrar inte detta faktum. Miljöministern administrerar en påfallande uppgiven och defensiv klimatpolitik. Jag hoppas, fru talman, att det inte skall märkas alltför mycket i Kyoto.
Fru talman! Mikael Odenberg ger här ett väldigt tydligt exempel på att Moderaterna inte engagerar sig mot koldioxidutsläpp utan för kärnkraften. Det är mycket märkligt att Moderaterna vill slå fast koldioxidmål men samtidigt säger nej till medel för att uppnå koldioxidmålet.

Fru talman! Jag har gett, tror jag, sju exempel på hur undfallande och defensiv regeringens politik är i klimatfrågan, och jag är djupt oroad av detta. Det stör mig att miljöministern nu för tredje gången på två dagar tar sig före att påstå att moderat engagemang i klimatfrågan inte har att göra med klimatfrågan och växthuseffekten, utan att det handlar om kärnkraftsavveckling. Det är inte sant. Jag vill peka på att det var Moderata samlingspartiet som drev fram det första klimatpolitiska beslutet i riksdagen mot Vi är beredda att diskutera koldioxidbeskattning, men vi anser att det bör göras på europeisk nivå eftersom man annars riskerar att flytta arbetstillfällen i stället för utsläpp. Faktum kvarstår: Anna Lindh har medverkat i Europeiska unionen till beslut som ger Sverige möjlighet att öka koldioxidutsläppen med 5 % fram till år 2010. Anna Lindh medverkar till att administrera en politik som gör det omöjligt att nå 1990 års utsläppsnivå till år 2000. Det ansvaret bär Anna Lindh och den socialdemokratiska regeringen, ingen annan.
Fru talman! Mikael Odenberg, det är uppenbart att hela Moderaternas arbete med klimatfrågorna handlar om just kärnkraften. Det är därför ni har agerat i klimatfrågorna. Jag skulle respektera detta engagemang mycket mer ifall ni var beredda att visa hur man skall uppnå minskade koldioxidutsläpp, i fall ni var beredda att diskutera ekonomiska styrmedel, i fall ni var beredda att diskutera hur man kommer till rätta med transporterna och i fall ni var beredda att diskutera hur vi genom förnyelsebara bränslen kan minska koldioxidutsläppen. Inget av detta är ni beredda att diskutera. I stället hänvisar Mikael Odenberg till vem som har talat på vilka möten, hållit retoriska tal och i vilka sammanhang som vi har hållit tal. Det blir Mikael Odenbergs argument för klimatfrågorna. Men det är faktiskt åtgärderna och inte talen som räknas, Mikael När Moderaterna ställer upp på koldioxidskatten, på bensinskatten och på åtgärder för förnyelsebara bränslen är jag beredd att ta Moderaternas klimatpolitik på allvar.
Fru talman och miljöministern! På den uppföljning till Riomötet som ägde rum i New York i somras var det mycket glädjande att inse att även de stora nationerna hade börjat upptäcka att detta med klimatförändring faktiskt är en realitet, för det är ju realitet i dag. Vi diskuterar ju inte teorier utan hur vi kan stoppa det som sker, extrema vädersituationer osv. Också sjukdomar kopplade till luftföroreningar och växthusgaser är faktiskt en verklighet i i-länder i dag. Om man ser på det mål som Bert Bohlin har satt upp som säger att vi i i-länderna måste minska utsläppen med 50-60 % till år 2050 inser man att delmålen bara är delmål. Men egentligen handlar detta om något mycket, mycket större i samhället. Vi måste helt enkelt lägga om vårt tankesätt när det gäller såväl transporter som energi och jordbruk, som också bidrar till växthusgaserna i dag. Jag är, som alla andra, bekymrad över att Kyotomötet inte kommer att få den avsedda effekten. Men jag vill också göra en litet internationell anknytning. Sverige har egentligen inget mål efter år 2000. Kan Anna Lindh tänka sig att Sverige går före och sätter tuffa nationella mål både till år 2005 och år 2010, som kanske även är tuffare än EU:s mål, för att visa att vi även fortsättningsvis vill att Sverige skall vara ett föregångsland? Jag tycker att det svar som Anna Lindh gav angående gasledningen genom Sverige var något diffust. Skall jag tolka svaret så, att Anna Lindh anser att en gasledning från Norge via Sverige till Finland inte är förenlig med den satsning på en minskning av koldioxid som regeringen förespråkar? Jag skulle vilja ha ett förtydligande här. Jag skulle också vilja höra hur Anna Lindh bedömer möjligheten för G 77, gruppen av u-länder, att hålla ihop i Kyoto, för där ingår ju t.ex. oljeländer.
Fru talman! Som jag tidigare sade avser regeringen att komma tillbaka till den svenska riksdagen med förslag till klimatvård för år 2010, just för att precisera hur stora reduktioner vi skall ta på oss inför framtiden. Däremot tror jag att vi skall vara realistiska och inse att vi inte kommer att kunna ta på oss lika stora reduktioner som de länder som använder mycket kol, därför att om de minskar kolanvändningen kan de också göra de största reduktionerna av koldioxidutsläppen. Sverige har ju i princip inga sådana utsläpp. Sedan gäller det naturgasen. Jag anser inte att vi behöver någon kraftig ökning av naturgasen i Sverige. Däremot tycker jag fortfarande att naturgasen är bra för att ersätta kol, i viss mån olja och framför allt farliga kärnkraftverk i Östeuropa. Det är därför det gäller att binda ihop energimarknaderna för att få minskade koldioxidutsläpp i hela Europa. När det gäller G 77, hoppas jag att gruppen inte håller samman i Kyoto, åtminstone inte om man gör det på de villkor som i princip flertalet av de oljeproducerande länderna ställer. Jag tror att det finns delade intressen i G 77-gruppen. Vissa länder tar inte klimatfrågorna på allvar, framför allt för att de själva är stora oljeproducenter, medan andra tar klimatfrågorna på mycket stort allvar.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Just det här med G 77 är mycket intressant. Här finns det ju länder som faktiskt just genom sin produktion av mycket olja har ett klart egenintresse av att Kyoto inte skall gå bra. Jag hoppas precis som miljöministern att dessa länder, som faktiskt borde vara mer intresserade, inte håller ihop inom G 77. Det ligger annars något i att det naturligtvis är vi i i-länderna som skall minska nu. Om man ser att OECD och Ryssland tillsammans står för 85 % av utsläppen, så är det ju ganska rimligt att vi minskar rejält, men att vi inte ställer samma krav på uländer. Jag vill bara avslutningsvis säga lycka till. Jag hoppas också att miljöministern kan motstå den kampanj som just nu pågår i Sverige om att sänka koldioxidskatten. Vi kommer att göra allt vi kan för att ställa upp på den skatt vi har, och vi har inget emot att höja koldioxidskatten i Sverige för att ytterligare få fart på utvecklingen.

Fru talman! Jag noterar att Barbro Hietala Nordlund, som talar för majoriteten här, egentligen instämmer i väldigt mycket av det jag sade. Nationaldagsfirandet kan vara ett sätt att motverka rasism och främlingsfientlighet. Det finns många andra trevliga saker man kan använda nationaldagsfirandet till, t.ex. att betona den historiska kontinuiteten och det som förenar alla svenska medborgare, äldre och yngre. Så långt kan det låta rätt bra. Men sedan visar sig ändå den här blockeringen som vi har mött så många gånger från majoritetens sida. Att tänka sig att nationaldagen verkligen får bli en nationaldag som är en helgdag är helt omöjligt. Så är det i väldigt många andra länder - inte bara i EU som Barbro Hietala Nordlund sade, utan runt om i hela världen är det på det sättet. Det är ju en dag som kan förena alla medborgare. När det gäller detta med att utöka verksamheterna något på nationaldagen och mera göra den dagen till en familjefest, ungefär som i Norge, har faktiskt tidpunkten på dagen en viss betydelse. Som det nu är firas ju nationaldagen efter arbetsdagens slut. Därför blir det hela litet begränsat. Det blir t.ex. mindre möjligheter för hela familjen att vara med. Vi kan, som sagt, jämföra med det norska firandet. Jag kan inte finna annat än att den ståndpunkt som Barbro Hietala Nordlund här ger uttryck för är något ofullgången. Det naturliga och rimliga vore att göra som man gör i alla andra länder där nationaldagen är en helgdag. Annars krävs det ett slags motivering till att just vi i Sverige inte skulle behöva ha det så och någon sådan har vi inte hört. I nästa inlägg återkommer jag till några andra frågor.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

Jag har inte heller sagt att det skulle finnas en övertro på den 6 juni som helgdag och på att allting därmed skulle vara löst - främlingsfientlighet osv. Så kan man naturligtvis inte se detta. Det är naturligt att följa upp den utveckling av nationaldagsfirandet som varit, inte minst efter det att svenska flaggans dag för en tid sedan blev nationaldag. Även när det gäller det svenska ordensväsendet tycker jag att man kan finna en väldigt radikal låsning. Jag tänker då på de stämningar som rådde på 70-talet. Det är klart att man kan säga att inte alla kommer att få ordnar; detta som ett argument för att ingen skall få ordnar. Men även i dag får folk ordnar. Det är ju inte bara svenskar som kan få svenska ordnar. Detta verkar litet kuriöst, och så uppfattas det också utomlands. När det slutligen gäller nationalmonumentsinsamlingen kan kanske Barbro Hietala Nordlunds partikamrat i KU, Pär-Axel Sahlberg, närmare utveckla argumenten. Observera att det här handlar om att regeringen skall ombedas att initiera en folkinsamling! Det är alltså inte regeringen som själv skall åstadkomma allt detta; ingen har väl heller trott det. Däremot kan man i den här frågan möjligen hoppas att den folkliga medvetenhet som Barbro Hietala Nordlund talar om också finns i regeringen.
Fru talman! I reservation 1 ställs egentligen två helgdagar mot varandra, nämligen annandag pingst och nationaldagen. I ett inlägg för några timmar sedan hade jag en argumentation. Trots den motsägelsefulla historia som vår nation och alla andra nationer har, finns det ett värde i att fira det som ändå är gemensamt, dvs. den historia och den kultur som vi som nation och nationalstat har. Detta gäller inte minst i vår tid. Vilka argument kan Barbro Hietala Nordlund mobilisera för ett bevarande av annandag pingst som helgdag? Pingsthögtiden finns ju därför att man på pingstdagen, enligt traditionen, brast ut i tungomålstalande. Sedan skulle man ut och sprida Ordet över världen. Men annandag pingst är en utomordentligt märklig sak. Såvitt jag vet har annandag pingst inte någon konfessionell grund osv. Man skulle ta igen sig dagen efter tungomålstagandet. Men varför skulle vi fira det med en helgdag? Då är det rimligen bättre att fira den dag som helgdag då Sverige en gång i tiden blev mera oberoende som nation - en dag som sedan bl.a. har använts som en symboldag när det gäller den svenska demokratins utveckling. Jag tycker att ett demokratiskt nationaldagsfirande mot den bakgrunden är väl motiverat, samtidigt som det är motiverat att upphöra med att ha annandag pingst som högtidsdag.

Fru talman! Väldigt många människor lever i en vardag präglad av ganska mycket stress och press.

I stället är det en sorts konstruktion för att få en extra ledig dag.

Fru talman! Det är ju en intressant fråga som vi diskuterar, men det är kanske inte världens viktigaste fråga. Det finns intressanta kopplingar åt olika håll. Jag tänker då på statyn av Moder Svea som sitter här i huset några trappor ned och sover, vilket blev resultatet när man 1989 utlyste en tävling om ett nationalmonument. Det känns ännu mer befogat att framhålla den bilden av Moder Svea som exempel i dag än vad det var då. Jag känner inte till konstnärens motiv, men jag kan tänka mig att det handlade om att den svensknorska unionen var upplöst och att Moder Svea hade blivit litet mer försoffat. Det fornstora Sverige finns inte längre kvar. I dag har vi i stor utsträckning överlämnat makt från Sveriges riksdag till Europeiska unionen. Svenska folkets möjligheter att styra sig självt är inte alls lika stora som de var för bara några år sedan. I det läget passar den sovande Moder Svea väldigt väl. Om vi skulle ta den symbolen till heders har jag stor förståelse för det, även om det inte känns så roligt att göra det.

Det är bara tre timmar sedan statsministern pratade om nationalsocialism, rasism och sådana saker. Det är en allvarlig sak att väcka upp nationalismen. Det är ingen struntfråga. Man skall nog tänka sig för väldigt noga innan man går ut på bred front för att inte bara göra nationaldagen till helgdag utan också försöka åstadkomma nya nationalmonument. Man vill samla så många människor som möjligt under kravet att stärka den svenska självkänslan och det svenska. Jag tror inte att en sådan kamp leder till att vi enar det mångkulturella Sverige, tvärtom. Många känner sig väldigt utanför en sådan kamp. Det delar nog Sverige mera än vad som är fallet i dag. Man gör rätt i att ta det väldigt försiktigt. Det finns så många exempel på att denna väckelse har lett till förskräckliga saker också under de senaste åren. Vi kan vara glada för att det inte är värre än vad det är i Sverige. Men det finns oroande tendenser också i Sverige när det gäller det nationella. Det skall vi vara på vår vakt mot. Vi skall försöka upplysa om historien och tala om det som har varit och om vad Sverige egentligen är. Men jag tror att det är fel att försöka underblåsa det. Det är inte någonting som gör Sverige till ett bättre land att leva i. Därför vill jag avstyrka reservationerna och stödja utskottsmajoritetens förslag.
Fru talman! Det nationalmonument som diskuteras i motionen avser ju att spegla just den mångkulturella smältdegel som i sin summa utgör ett viktigt element av den svenska historien med de många internationella inflytelser som landet har fått. Detta är alltså rakt motsatt mot det som Peter Eriksson vill framställa det som. När det gäller nationalism är det viktigt att vi, för att vi skall kunna delta i utbytet av kulturella erfarenheter med människor som representerar andra kulturer, har ett kulturellt självförtroende för det svenska. På det viset får vi något precist att dela med oss av och låta befruktas av andra kulturer som vi får in i landet. Det är detta krypande och denna rädsla som man ibland har för att visa det som finns av svensk nationalitet som blir obegripligt och någonting som hukar. Det utnyttjas för att sprida skumma chauvinistiska och tokiga idéer, t.ex. att man inte vågar sjunga Du gamla du fria därför att man inbillar sig att någon blir sårad av det. Så är det ju inte. De invandrade människorna tycker att svenskarna kryper alltför mycket när det gäller att visa sin nationella kultur och sina nationella särdrag. Man känner alldeles för liten stolthet över detta. Det är genom att lyfta fram det som vi kan delta i ett fruktbart sätt att utveckla ett mångkulturellt samhälle.
Fru talman! Man kan anföra vilka argument man vill för en sak. Jag tycker ofta att Kenneth Kvist har fog för det som han säger. Men den här gången pratar han strunt. Det finns väldigt litet belägg för att en betoning av det svenska skulle leda till färre konflikter. Den argumentationen håller över huvud taget inte. I motionen som Kenneth Kvist har skrivit under står det: Sverige skulle behöva en sund nytändning för samlande symboler för det svenska. De människor som kommer som flyktingar till Sverige kan väl inte känna delaktighet i det. Det finns säkert många andra möjligheter. Intentionen handlar i grunden inte om att försöka att närma invandrare i Sverige till svenskar, utan den kommer att skapa en ökad splittring. Det handlar i stället om att uppväcka ett spöke som vi borde låta få sova vidare i den mån det sover.
Fru talman! Jag tror att Peter Eriksson tar ut svängarna alldeles för mycket. Jag umgås flitigt med invandrade människor. Jag är t.o.m. gift med en invandrare. Det som frapperar många som kommer till vårt land är just att svenskarna är så otydliga när det gäller deras egen nation och kultur. Det är många invandrare som tycker det. Skall vi delta i ett mångkulturellt samhälle måste vi också våga visa vad det är som vi vill ge av i fråga om historia och vårt folks öden och äventyr, en historia som är - som jag sade i mitt inledningsanförande - mångfasetterad, motsättningsfylld och fylld av konflikter. Med tanke på hur samhället ser ut i dag är det likväl tillhopa en smältdegel som representerar den här nationen. Att ha nationaldagen som helgdag är ett sätt att manifestera detta. Jag tror att det är någonting som väcker respekt och som man skall se som ett positivt bidrag.

Fru talman! Jag sjunger gärna nationalsången tillsammans med Kenneth Kvist och Nils Fredrik Aurelius. Jag gillar att sjunga, och jag firar också gärna svenska flaggans dag. Jag kan även tänka mig att byta ut en eller annan gammal katolsk helgdag. Det gör inte någon stor skada. Men det är det samlade intrycket av att inte bara göra helgdag av nationaldagen utan att också ha nationalmonument. Hela agitationen kring detta gör att det här känns inte alls som någon positiv och bra grej. Snarare för det tankarna till negativa nationalistiska känslor som delar det mångkulturella samhället. Det är orsaken till att jag inte kan känna någon glädje i dessa tankar. Om frågan återkommer ett annat år med en helt ny vinkling så kan jag tänka mig en vändning. Men när jag läser det som ni har skrivit och era formuleringar tycker jag inte att detta är någonting att stödja.
Fru talman! Som jag sade i mitt huvudanförande är den svenska historien och det svenska språket den minsta gemensamma nämnaren för alla medborgare i Sverige. Detta kan lämpligen manifesteras på nationaldagen. Det som vi har betonat och som också står i motionen är att en rimlig, sund och historisk nationalkänsla skall kunna utvecklas på ett trevligt sätt på nationaldagen. Det är därför som vi har betonat karaktären av familjefest litet tidigare på dagen och annat. Det är därför som det står i motionen och i Nationaldagsutredningen att man kan använda nationaldagen till att ge nya svenska medborgare deras medborgarskap. Det förekommer redan i någon utsträckning, men som kan tänkas utvidgas eftersom det har varit mycket uppskattat. Sedan är det naturligtvis riktigt att det finns en osund och en romantisk nationalism med rötter i 1800-talet som kan ta sig olustiga uttryck. Men det kan man motverka genom att göra nationaldagen till en familjefest. De s.k. nationalistiska grupperna - eller som kallar sig själva för det - är faktiskt i väsentliga avseenden inte nationella utan internationella. Det kommer ju underliga grupper från alla möjliga länder där de har sina möten. Deras symboler är ofta inte svenska, utan de stammar från en annan och tråkigare tradition. Jag tror att en rimlig ordning och en sund nationalkänsla i trevligt arrangemang kan motverka extrema tendenser.
Fru talman! Det är ju trevligt att Nils Fredrik Aurelius har så goda syften, och jag tror säkert att han har det. Det finns säkert inga hemska, mörka tankar om att vi skall återuppväcka nationalismen och skapa en stark känsla för kungen. Det är kanske mer av gammaldags konservativa idéer. Jag tycker ändå - som jag nyligen sade till Kenneth Kvist - att det är struntprat när man försöker att få just den här frågan att verka enande för olika grupper som kommer från olika håll i världen. Om man gör den svenska historien känd för alla som bor här finns det många andra möjligheter än att skapa ett stort monument. Jag vet inte om det verkligen kan vara det mest effektiva sättet.

Herr talman! Jag hade bäst-före-tid på mitt anförande. Den gick ut klockan två i eftermiddags. Det märks bl.a. på att jag har strukit "Herr talman!" och "Fru talman!" ett antal gånger, men nu är jag i fas igen. Det finns två ord i motionen som vi sex från lika många partier har skrivit som har citerats mer än något annat, särskilt av Peter Eriksson. Det är orden "det svenska". Det har inte hörts någon gång från Peter Eriksson att just de orden är satta inom citationstecken. Det säger möjligen en del om det samtal som har förts. För mig handlar det nämligen inte alls om nationaldagen i första hand. Det handlar definitivt inte i första hand om något nationalmonument. Det handlar om just den oro som jag, och jag är övertygad om många andra, känner för den utveckling vi kanske går till mötes. Det har kanske bättre än av denna debatt illustrerats av statsministerns redovisning för några timmar sedan. Vi hade vår alldeles egen kristallnatt för några veckor sedan här i Stockholm. Vi såg ovanligt tunnhåriga svenska ungdomar bakom svenska fanor. Polisen trodde att demonstrationen var upplöst, men deltagarna vandrade vidare förbi riksdagshuset. Här utanför kom extremister bakom böljande blågula fanor. Skinnhuvuden kallas de. De stannade utanför en homosexuell organisations lokal en bit söderut och slog sönder den. I radioprogrammet God morgon världen förra helgen frågade man vad skinnhuvuden är. "Skinn" förstår vi, men inte "huvud". För mig handlar svenska flaggan om det nationella Sverige som växer fram av de många olika historier, kulturer och religioner som nu finns i vårt land. Är det extremerna som skall bära svenska flaggan, eller står den för det gemensamma svenska som vi alla vill stå bakom? Det tycker jag är den allra viktigast frågan. Jag vet inte, liksom inte heller ni andra, hur det går till. Jag tror att resonemanget är förödande om vi passivt lämnar ifrån oss de viktiga symboler som kan representera och samla det som är det nya Sverige. Det är inte något nytt. Det har alltid varit ett samspel, och det har alltid vuxit fram mellan människor från olika länder. Det finns inget riktigt unikt svenskt, utom möjligen det svenska språket. Jag tycker att det är alldeles utmärkt. Vi har en gemensam historia och framväxt. Den är inte rotad just i detta land, men den finns där i de många människornas hjärtan och erfarenheter. Det tycker jag är den viktigaste frågan. Därför är de nationalistiska tankarna inte farliga i betydelsen att de avskär och avsnörper oss från andra. Det är tvärtom detta nya Sverige som ständigt växer fram, som förändras och som förnyas, som vi behöver slå vakt om. För det vet vi att man behöver symboler. Svenska flaggan är vår symbol. Den kan omslutas likaväl av människor som har helt andra historier och erfarenheter. Jag hade en av de finaste upplevelser jag har haft under detta år på en muslimsk kvinnokonferens, dit jag var inbjuden som talare. Jag var inte enda man, men vi var inte så hemskt många kristna där. Det var en fantastisk samling. Om det kan jag berätta mycket, men jag skall nöja mig med att berätta om själva avslutningen, då en muslimsk sånggrupper hade gjort sin version av Den blomstertid nu kommer med de tonarter som finns i den muslimska sångskatten. Det var just en sådan upplevelse som jag tror bär symbolen av det svenska. Därför har jag skrivit denna motion och under visst motstånd försökt presentera idéerna. Jag är glad för att de som har ställt upp på motionen och motionens idéer har gjort det. Det känns som om fler framöver kommer att ansluta sig. Om det sedan blir ett nationalmonument eller en helgdag är för mig helt underordnat själva frågan om hur vi med både stolthet och glädje kan omsluta det som är det svenska samhället. Jag ville därför bara deklarera detta. Jag kommer inte att yrka något, herr talman. Jag kommer i den mån det blir en omröstning om mom. 6, som är det enda moment där jag avviker från KU:s betänkande, att lägga ned min röst. Jag har ännu inte hört någon som har yrkat på omröstning, så det blir ganska komplikationsfritt. Vi behöver samlas runt det nya Sverige som växer fram. Vi vet att symboler hjälper tanken. Vi har lämnat ett förslag på det området i år. Ett annat år vill Peter Eriksson kanske vara med, som han sade.
Herr talman! Jag vill bara förtydliga för Pär-Axel Sahlberg att det knappast var tanken om en samlande symbol och ett nationalmonument jag avsåg när jag sade att jag möjligen en annan gång kan tänka mig att stödja tanken på att göra nationaldagen till helgdag. Det är i alla fall inte en helt främmande tanke. Det andra känns inte alls särskilt positivt.

Herr talman! Så är det återigen dags att tala för att den svenska nationaldagen skall vara helgdag. När jag kom till Positiva Sverige 1985 hade jag bott utomlands. Då var jag ganska van vid att man firade helgdagar. Så kom jag till Sverige. Vad hände då? Jo, då fick jag höra talas om ishockeysången. Vad var ishockeysången? Jo, det var Sveriges nationalsång. Vad var det med den? Jo, den sjöng man på ishockeymatcher, så den kunde man inte. En av de allra första saker vi gjorde var att skicka ut sången till alla svenska skolbarn, för vi tyckte att svenska skolbarn skulle veta vilken sång som var deras nationalsång och att den inte bara sjöngs på ishockeymatcher. Det säger en del om hur grumlig vår nationalkänsla är och hur rädda vi är för att tala om den. Om alla svenskar blev tvungna att flytta utomlands ett tag och om Sverige någon gång hade varit hotat hade vi blivit tvungna att tänka på vad Sverige egentligen är och vad Sverige betyder för oss. Då hade vi kanske kommit fram till det som vi har hört i dag, nämligen att Sverige faktiskt betyder något. Som Pär Axel Sahlberg säger är det svenska lika viktigt för dem som är nya svenskar som för oss som är gamla svenskar. Jag skulle t.o.m. vilja säga att jag tror att Sverige är mycket viktigare för de nya svenskarna. För de flesta är fosterlandet faktiskt viktigt. Jag tror därför att det för de nya svenskarna, särskilt för ungdomar, har varit väldigt provocerande att inte få sjunga nationalsången t.ex. på examen, på grund av att rektorn har sagt att det är förbjudet och att man inte skall provocera de andra. Jag tror därför att vi verkligen behöver få vår nationaldag. Det är därför fantastiskt att Pär-Axel nu har samlat oss i en sexpartimotion för att på allvar börja arbeta för nationaldagen och att den skall kunna bli en helgdag. Det är också roligt att Miljöpartiet kan tänka sig att ta ett steg. Jag skulle därför, med den flagga jag har med mig, vilja göra min egen lilla flaggning för Pär-Axel. Han är värd det för den insats han gör. Självfallet kommer vi att stödja vår reservation, och självfallet kommer vi att rösta på den. Jag blir ändå litet bekymrad när jag läser i betänkandet, herr talman. Det är trist att man skriver att "de gällande formerna för firande av nationaldagen och svenska flaggans dag den 6 juni ger tillräckligt utrymme för att markera denna dags betydelse i det svenska samhället". Vad betyder det? Har vi någon aning om hur man skulle kunna fira nationaldagen om människor fick vara lediga, om det, som har sagts tidigare i dag, kunde bli en familjefest? Så går det alltså inte till i dag i Sverige, utan vad vi får göra är att gå till Skansen om vi råkar bo i Stockholm. Men om man inte bor i Stockholm, vad kan man göra då? Senare i kväll skall jag tala om IT-samhället. Vad som är spännande är att vi nu befinner oss i cyber space. Man kan skicka IT från vilket land som helst, och ingen vet var man är. Den enda identitet man då har är sig själv. Därför blir det i framtidens samhälle ännu viktigare att var och en känner sin egen identitet. Alla ni som ser mig nu ser att jag är kvinna, ni ser att jag är vit, men ni vet inte min religion - jag är kristen. Detta är vår klara identitet. Att jag är svensk och bor i Stockholm är också viktigt. Det är grunden för att bygga en helgdag, att bygga en svensk nationaldag och att låta det bli tydligt för alla svenskar. Jag vill därför yrka bifall till reservation 1.